Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att ändra vissa regler så att djur slipper dö i onödiga plågor i samband med jakt. Enligt 28§ jaktlagen har en jägare skyldighet att spåra upp och avliva vilt som skadats vid jakt. Bestämmelsen innebär både en rätt och en skyldighet att spåra viltet även på annans jaktområde. Isa Halvarssons fråga gäller skadade djur som tagit sig över riksgränsen och in i Norge. Den svenska lagstiftningen gäller bara på svenskt territorium. Problemet med skadat vilt som tar sig över riksgränsen behandlades av riksdagen i samband med att den nya jaktlagen antogs. Riksdagen uttalade då att en rätt att förfölja vilt över riksgränsen torde kräva ändringar i ett omfattande regelverk — delvis grundat på nordiska överenskommelser — angående dels inoch utresekontrollen i allmänhet, dels kontrollen av inoch utförsel av vapen. Riksdagen var inte övertygad om att problemet var av den storleksordningen att sådana ingrepp i kontrollsystemet kunde anses motiverade. Riksdagen ansåg det vara mera ändamålsenligt att man på frivillig väg etablerar någon form av kontaktsystem över gränsen som gör det möjligt att vid behov få biträde med eftersök av skadat vilt. Många gånger bör det t.ex. vara möjligt att kontakta vederbörande polismyndighet på andra sidan gränsen. Jag anser givetvis att jakten måste bedrivas på ett sätt som är försvarbart sett från djurskyddssynpunkt. Samtidigt visar riksdagens behandling av de speciella gränsfrågorna att det problem som Isa Halvarsson aktualiserar måste lösas på ett praktiskt sätt. Jag har erfarit att samarbetet mellan norska och svenska jägare är så gott att kontakt regelmässigt tas i de fåtaliga fall som vilt skadeskjuts och går över riksgränsen. Spårning och avlivning sker därför utan dröjsmål.
Herr talman! Tack för svaret. Jag anser emellertid att förhållandena inte är så problemfria som statsrådet antyder. Jag har ställt min fråga på grund av att de svensk/norska gränslagarna faktiskt försvårar effektiva eftersök. I och med detta utsätts djur för ett onödigt lidande. De jägare som jagar längs gränsvägarna säger att det är fråga om ett balansstycke. De bävar för detta inför varje jaktsäsong. Ett jaktlag säger helt klart att om ett villebråd har sårats eller skadats är det den som jagar som har skyldighet att utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för att djuret skall kunna spåras och avlivas. Längs den svensk/norska gränsen är det just gränsgatan genom skogen som vållar jägarna huvudbry. De tvingas varje jaktsäsong bevittna mycket obehagliga och onödiga scener på grund av de svensk/norska gränslagarna. Det är den upphuggna gatan genom skogen som bildar en gräns för vad som är human jakt. Om ett skadat djur går över denna gräns och lägger sig skall jägaren på den motsatta sidan inte bry sig om eftersöksbestämmelserna. Även om t.ex. en älg ligger blödande två meter från gränsgatan får ingen från den motsatta sidan skjuta den. Det här är ju en idiotisk lag som måste ändras. Det är både svenska och norska jägare som har stora problem. De berättar vad som händer när ett djur går över gränsen och de inte får spåra och avliva djuret. Det innebär stora problem för jägarna som får ta sig flera mil till bebyggelse för att ringa till norska jaktgrannar. Om de har tur, säger de, kan de norska jägarna finnas på plats efter tre fyra timmar, men vanligtvis kommer de norska jägarna först dagen efter, vilket inte kan vara tillfredsställande.
Herr talman! Herr talman! Den här frågan har som sagts behandlats av riksdagen tidigare ganska ingående. Enligt Jägarförbundet, enligt Norges jägaroch fiskarförbund och enligt Värmlands läns jaktvårdsförening händer det ungefär fem-tio gånger per år att skadeskjutna djur går över riksgränsen. Jaktlagen på ömse sidor om gränsen känner varandra väl, och de har utväxlat aktuella telefonnummer med varandra, eftersom de är måna om att djuren inte skall lida i onödan. Jägarna tar därför omedelbart när något sådant inträffat kontakt per telefon med jaktlaget i det andra landet, varefter spårning och avlivning sker. Enligt dessa organisationer skulle en lagreglering eller en bilateral överenskommelse kanske snarast försämra djurskyddet, eftersom det då skulle uppstå en byråkratisering, som inte skulle innebära några fördelar jämfört med dagens snabba och informella samarbete som jägarna uppfattar att de faktiskt har för att på ett praktiskt sätt se till att djuren inte lider.
Herr talman! De jägare som har varit i kontakt med mig menar att de nuvarande förhållandena inte är tillfredsställande. De anser att en jägare med hund kunde få tillstånd att följa efter det skadade djuret och efteråt meddela var djuret finns. Det skulle vara humant, korrekt och enkelt. Denna gränsgata utgör ju enligt många ett stort hinder för en human jakt. Jag beklagar att statsrådet inte har fått den information som jag har fått från jägarna längs gränsen.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att garantera en fortsatt sektorsövergripande forskning kring alternativ odling vid lantbruksuniversitetet. Regeringen anser i likhet med Annika Åhnberg att det är mycket viktigt att forskningen kring alternativodlingen är sektorsövergripande. I budgetpropositionen för innevarande budgetår framhöll jag också att det är angeläget att berörda institutioner vid lantbruksuniversitetet i ökad utsträckning orienterar resurser till frågor som rör alternativodling, detta för att markera alternativodlingens tvärvetenskapliga karaktär. Den vikt som regeringen fäster vid forskningsoch utvecklingsarbetet kring alternativodling framgår också av de kraftigt ökade anslag som har anvisats till alternativodlingsforskningen. Annika Åhnberg hänvisar i sin fråga till en organisationsförändring som lantbruksuniversitetet har gjort. Beslutanderätten i en mängd frågor, bl.a. sådana organisationsfrågor som Annika Åhnberg nämner, har delegerats från regeringen till lantbruksuniversitetet. Det är alltså lantbruksuniversitetets ledning som beslutar i dessa frågor. Till skillnad från andra universitet har lantbruksuniversitetet getts en stor frihet att självt disponera sina resurser. Givetvis är jag angelägen om att de resurser vi satsar på alternativodlingen används effektivt. Jag förutsätter att lantbruksuniversitetets ledning har samma uppfattning. Jag utgår från att universitetet organiserar verksamheten på ett sätt som främjar alternativodlingen och att eventuella organisationsproblem blir snabbt lösta. Då Annika Åhnberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Gudrun Schyman i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Jag är naturligtvis nöjd med att vi åtminstone i ord i sak verkar överens om vikten av att stödja alternativodling. Nu är jag väl inte lika benägen som jordbruksministern att säga att det var väldigt kraftigt ökade anslag till alternativodlingforskningen. Det får vi naturligtvis återkomma till i budgetpropositionen nästa år. Vi kommer att kräva betydligt mer ökade anslag. Jag trodde att svaret skulle bli ungefär som att det här är en fråga som har delegerats till lantbruksuniversitetet, som då har ansvaret. Jag tycker ändå att det rimmar illa med den omorganisation som har genomförts och som av väldigt många som arbetar med alternativodlingen uppfattas som att det innebär minskat stöd. Det rimmar också illa med de tongångar som, såvitt jag förstår, finns inom livsmedelspolitiska arbetsgruppen, där man betonar en minskning av intensiteten i jordbruket och där man förespråkar ett extensivt jordbruk. Alla undersökningar tyder på att det finns en stark efterfrågan på alternativodlade grödor, alternativproducerat kött, osv. Marknaden finns och efterfrågan är stor. Det uppfattas av många av alternativodlarna som att de själva nu för egna pengar och till höga kostnader skall experimentera fram alternativa maskiner och odlingsmetoder för att kunna arbeta med alternativproduktionen. Även om man har delegerat till lantbruksuniversitetet, kan det väl inte innebära att man för den skull har fråntagit sig allt ansvar. Att delegera är en sak, men huvudansvaret måste väl ändå finnas kvar hos jordbruksdepartementet. Om universitetet faktiskt inte har organiserat verksamheten på ett sätt som främjar alternativodlingen, skulle jag vilja fråga jordbruksministern: Är jordbruksministern säker på att det är så? Hur tänker jordbruksmi
Herr talman! Gudrun Schymans presentation här är helt perspektivlös. Vi har anslagit väsentligt ökade medel till alternativodlingsforskningen. Vi har fördubblat anslagen till forskningsrådet, till ungefär 16 milj.kr. Hälften av dessa pengar har gått åt, och en hel del till är bokade. Det är ingalunda så att man befinner sig i ett läge, där man så att säga har uttömt alla resurser och att forskarna saknar pengar. Så är det alltså inte, det finns gott om pengar kvar som inte är använda. Därutöver har vi också i budgetpropositionen, via vilken vi kan påverka universiteten, understrukit att man inom universitetets ram skall stärka alternativodlingen. Så har också skett. Vad det här handlar om är uppenbarligen en organisationskonflikt vid universitetet, någonting helt annat än vad Gudrun Schyman talar om — att alternativodlarna skulle behöva ta ansvar på ett sätt som de tidigare inte gjort för sådant som samhället har bekostat. Det finns ett sekretariat, där en sekreterare har betalats från Crafoordstiftelsen. SLU-styrelsen har beslutat i juni i år att ge alternativodlingen en egen avdelning inom institutionen för växtodlingslära vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten. Där har sekreteraren sin tjänst. Hon har placerats dit och kommer att arbeta för ett forskarkollegium till 20-30 96. Dessutom får forskarkollegiet ett årligt bidrag med 100 000 kr. Det här tycker forskarkollegiet är fel sätt, om jag har förstått det rätt, att organisera verksamheten på. Men det är ju en organisationskonflikt som faktiskt bör lösas inom universitetet. Jag menar då, som svar på Gudrun Schymans fråga, att det vore fel att så att säga lyfta upp den här typen av organisationsfrågor och fatta ett regeringsbeslut om dem, om de inte kan lösas inom universitetet. Det skulle strida mot den uppläggning som vi har när det gäller ansvaret. Frågan hur verksamheten skall organiseras och hur sekretariatet skall se ut är det betydligt bättre att man löser inom universitetet än att Gudrun Schyman och jag försöker göra det här.
Herr talman! Jag kan hålla med jordbruksministern om att detta kanske inte är en fråga som vi skall lösa här och nu. Vad jag undrade var om jordbruksministern är beredd att göra någonting, om det visar sig att denna organisationskonflikt får sådana dimensioner och antar sådana uttryck att det går ut över den tvärvetenskapliga forskningen och över främjandet av alternativodlingen.
Herr talman! Jag har i budgetpropositionen betonat vikten av den tvärvetenskapliga aspekten och vikten av att intensifiera alternativodlingsforskningen.
Herr talman! Då förväntar jag mig att få rapporter om hur det går.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig vad regeringen tänker göra i fråga om de fjällnära skogarna. Åsa Domeij påstår i sin fråga att socialdemokraterna i våras svek sitt vallöfte om att inrätta en naturvårdsgräns för de fjällnära skogarna. Jag vill hävda att detta påstående är fel. För att få ett bra underlag för beslut i frågan gav regeringen i uppdrag åt skogsstyrelsen att efter samråd med berörda myndigheter lägga förslag till åtgärder för att begränsa och anpassa skogsbruket i de fjällnära skogarna. I uppdraget ingick bl.a. att undersöka hur den pågående markanvändningsplaneringen kan utnyttjas för att sätta gränser för skogsbruket av hänsyn till bl.a. naturvårdens krav. På så sätt, som det sägs i direktiven, erhålls också en naturvårdsgräns. Skogsstyrelsens förslag har remissbehandlats och bearbetas för närvarande i jordbruksdepartementet. I samband med remissbehandlingen har ett antal frågor väckts som jag anser behöver diskuteras ytterligare. Jag har därför bjudit in företrädare för bl.a. naturvårdens och skogsbrukets intressen till en hearing för att få en ytterligare belysning av frågorna kring skogsbruket i de fjällnära skogarna. Därefter är det min avsikt att för riksdagen redovisa de åtgärder som regeringen anser angelägna att vidta. Detta bör kunna ske någon gång efter årsskiftet. Då Åsa Domeij, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Ragnhild Pohanka i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag vill hävda att Åsa Domeijs påstående är helt riktigt. Det gick ut en enkät — frågan har tagits upp tidigare i riksdagen — till alla politiska partier om en naturvårdsgräns. I sällskap med andra partier har socialdemokraterna nu tagit avstånd från naturvårdsgränsen i den meningen att de då svarade ja till frågan. År 1985 fattades ett beslut om de fjällnära skogarna. Där sade man, liksom i regeringsförklaringen i år, att det skulle vara stor återhållsamhet med avverkningen. Den stora återhållsamheten har resulterat i att 13 hektar fjällnära skog har avverkats i stort sett varje dag året om sedan dess. Vi börjar vara någonstans uppe i 16 000 hektar nu. Jag kan inte säga hur det har varit de senaste månaderna. Det innebär att med nuvarande avverkningstakt kommer den fjällnära skog som inte är skyddad att vara utplånad bara inom några år. Detta är väldigt allvarligt, för det gäller samerna, naturvårdsintressen och hotade arter. Detta kan sägas vara Sveriges regnskogsproblem. Det är mycket viktigt att man snart gör någonting. Medan gräset växer dör kon, brukar man säga. Medan vi håller på att utreda saken avverkar man i en takt som saknar motsvarighet inom andra områden. Jag undrar om jordbruksministern är beredd att påskynda utredningsarbetet. Egentligen behöver frågan inte utredas, för vi vet redan nu hur det ser ut. Det har även tagits satellitbilder och flygbilder, där man kan se att över hälften av den produktiva fjällnära skogen är borta.
Herr talman! Sedan riksdagen fattade sitt beslut 1985 har takten i avverkningen inte ökat utan minskat. Vi anser ändå att vi måste skärpa lagstiftningen. Därför har jag givit i uppdrag åt skogsstyrelsen att lägga fram förslag om skärpt lagstiftning i det avseendet. Då säger Ragnhild Pohanka att vi vet ju hur det ser ut. Man behöver inte bry sig så mycket om de olika uppfattningarna. Men remissinstanserna har mycket olika verklighetsbilder av vad som faktiskt sker. Det tycker jag inte vi skall acceptera hur som helst. Det är bl.a. därför som jag har kallat till en hearing. De olika intressenterna måste kunna presentera en verklighetsbild i varje fall så att vi i riksdag och regering som skall fatta beslut har så långt möjligt en verklighetsbild att utgå ifrån där de olika intressenterna har fått konfronteras i fråga om uppfattning och verklighet. Vad sedan gäller naturvårdsgränsen säger Ragnhild Pohanka att vi har svikit vallöftena. Ragnhild Pohanka vet väl att debatten handlar om huruvida vi skall fastlägga en naturvårdsgräns i Stockholm. Skall man göra det här efter en ganska fyrkantig modell baserad på gamla gränser, eller skall vi ta hänsyn till att det faktiskt förekommer konflikter uppe i dessa områden som gör att vi bör låta arbetet med att utreda hur gränsen ser ut också sker i de områden som är berörda? Vi kan inte blunda för att det här förekommer konflikter inom olika grupper. Det är konflikter mellan naturvårdsintressen, samernas och skogsbrukets intressen och den befolkning som arbetar i inlandskommunerna. Vi kan naturligtvis i Stockholm rita en gräns och riksdagen kan fatta ett beslut, men då har vi blundat för de reella konflikterna. Därför är det klokare att utgå från den markanvändningsplanering som ligger i det uppdrag som skogsstyrelsen fick och se vad remissinstanserna har att säga om skogsstyrelsens förslag och om en naturvårdsgräns.
Herr talman! Det är utmärkt att det ordnas en utfrågning, och jag tycker att alla undersökningar som har gjorts har varit bra. Men det har gått ut felaktiga upplysningar från skogsbolagen till små skogsägare där man har frågat: Skulle ni acceptera att inte få ta ut en enda vedpinne ur er skog. Det handlar inte om det utan om att storskaligt skogsbruk skall ske på andra håll än i de fjällnära skogarna. Det finns hundratals kalhyggen ända upp på 700 meters höjd i Dalarna som är tjugo, trettio och fyrtio år gamla och där skogen inte växer upp igen. Det är där som en del av problemet ligger. De gamla skogarna skall skyddas, vilket är viktigt i sig, men man måste också se till att det kan växa upp skog.

Herr talman! Det är dessa frågor som berörs i skogsstyrelsens utredning och i remissinstansernas svar, dvs. just de olika betingelser som finns. Det kan t.ex. vara olika betingelser på olika sidor om ett berg.

Herr talman! Jag vill verkligen hävda att vi är på väg att sabotera förutsättningarna att behålla de fjällnära skogarna. De klimatförändringar som blir följden leder till att det blir omöjligt att bedriva renskötsel och även att bevara arter, och det är också naturvårdens intressen. Vi spolierar möjligheterna att behålla Europas sista vildmark här uppe. Det är alltså mycket stora värden som står på spel, och för varje dag minskar de värden vi vill bevara.
Herr talman! Jag måste invända mot beskrivningen att vi skulle spoliera möjligheterna att bevara Europas sista vildmark. Vi har i Sverige längre gående naturvårdsåtaganden än andra länder, men det räcker inte, och därför vill vi skärpa åtagandena. Ragnhild Pohankas beskrivning får inte stå oemotsagd.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om regeringen är beredd att se till att barnbidrag till föräldrar anställda av svenskt trossamfund eller ideell hjälporganisation med tjänstgöring utomlands utgår enligt samma regler som gäller för präster eller missionärer.

Mot bakgrund av riksdagens uttalade åsikt föreslog dock regeringen de undantag som finns i nu gällande lagstiftning. Den innebär rätt till barnbidrag åt medföljande barn till svenska präster och missionärer som är anställda i utlandet, om utlandsvistelsen är avsedd att vara högst tre år. Någon diskriminering av missionärer från frikyrkliga samfund finns inte i lagstiftningen. Jag är inte beredd att föreslå ytterligare undantag från de generella reglerna för nya kategorier barnbidragsmottagare. Sådana undantag skulle yt terligare komplicera lagstiftningen och ge upphov till gränsdragningsproblem.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Detta är en mycket allvarlig fråga. Vi har här att göra med en djup orättvisa, som innebär ett avsteg från det som borde vara en gyllene regel, nämligen att svenska medborgare behandlas lika i svensk lagstiftning. Vi har en ordning där den som är präst, som tjänstgör utomlands och är förälder till små barn har rätt att uppbära barnbidrag, men där den som är sjuksköterska, jobbar på samma arbetsplats och också har små barn inte får barnbidrag. Vi har en ordning där missionären får barnbidrag för sina barn men inte vaktmästaren, chauffören eller husmor på samma missionsstation. Detta gäller inte bara missionsarbete. Om vi går över till biståndsarbete finner vi en ordning där den som är anställd av SIDA uppbär barnbidrag för sina barn men där den som är anställd av t.ex. Rädda barnen och utför exakt samma arbete inte får barnbidrag. Finns det någon rim och reson i en sådan ordning? Jag kan inte se att det gör det. Skälet mot att införa rättvisa också här skulle vara att det blir besvärligt från skatterättsliga utgångspunkter. Tycker statsrådet att det skall vara överordnat en rättvisa från sociala och principiella utgångspunkter? Jag förstår inte hur statsrådet kan försvara en sådan här orättvisa. Ge mig ett skäl till att man måste vara prästvigd för att få uppbära barnbidrag för sina barn, om man tjänstgör utomlands!
Herr talman! Ingemar Eliasson har mycket vältaligt beskrivit den problematik som vi har framför oss, med ett undantag: Problemet började den dag vi gjorde undantag för präster och missionärer — de som Ingemar Eliasson nu tar som utgångspunkt för sin diskussion. Var skall gränsen gå utöver ettårsregeln? Vilka skall vara med? Ingemar Eliasson räknar upp några grupper som har anknytning till en viss typ av några organisationer — är det där vi skall stanna? Hur blir det med sådana svenska medborgare som är anställda av internationella organisationer eller av svenska företag, som kanske också arbetar inom den sociala sektorn? Är det den sociala och inte den kommersiella sektorn som i så fall skall utgöra målet för vår omtanke för den här gången? Jag tror att Ingemar Eliasson underskattar de gränsdragningsproblem som faktiskt finns och som fanns när undantaget för präster och missionärer infördes och som i ett alltmer internationaliserat samhälle blir allt svårare att definiera och fasthålla.
Herr talman! Statsrådet säger att problemet började den dag som präster och missionärer fick barnbidrag till sina barn. Varför inte se det så att lösningen började den dag som de här yrkesgrupperna fick denna rätt? Varför inte se det så att vi nu måste gå vidare för att inkludera åtminstone de männi skor som utför samma eller likartade uppgifter som de som redan har barnbidrag, dvs. präster och missionärer. Orättvisan och diskrimineringen blir skriande, när det visar sig att missionären på en missionsstation får barnbidrag men inte husmor eller att en biståndsarbetare som är statligt anställd får barnbidrag men inte den som är anställd av en enskild organisation. Nog borde statsrådet kunna arbeta fram ett förslag som innebär att de som arbetar inom samma sektor får likartade villkor på detta område.
Herr talman! Jag upprepar på nytt att problemet började den dag vi gjorde undantag från den helt klara, generella regel om ett års bidrag, som gäller för alla andra, och som anknyter både till den skatterättsliga sidan och till socialförsäkringssystemet. Man kan säga att i och med att man har gjort ett sådant undantag får man också försöka fullfölja det. Men jag tycker att Ingemar Eliassons egen argumentering visar på de utomordentligt stora svårigheter som finns i det här sammanhanget. Dessutom är barnbidragssystemet i sig ett i övrigt mycket enkelt, lättadministrerat och lättskött system.

Herr talman! Får jag fråga statsrådet om han tycker att byråkratin blir mindre för att man diskriminerar husmor, men behandlar prästen generöst. Jag har svårt att se att det på något sätt skulle vara till för att förenkla tillvaron. Det enda sättet att förenkla är naturligtvis att gå tillbaka till att inte betala ut barnbidrag alls. Då har vi i stället en orättvisa som har att göra med om man har sin arbetsplats i Sverige eller är beredd att underkasta sig de andra svårigheter som det kan innebära att vara stationerad i t.ex. ett biståndsland. Nej, det enda raka är att försöka behandla dem som arbetar i ideella organisationer och trossamfund likartat. Det kan sägas att arbetsgivaren inom den kommersiella sektorn har andra möjligheter att kompensera sig. Men Rädda barnen, Röda korset och olika samfund i Sverige har inte möjlighet att öka på lönen bara för att staten inte vill betala barnbidrag.
Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om regeringen är beredd att tillåta en friare användning av statsbidraget för att möjliggöra olika lokala lösningar på köproblemen inom barnomsorgen. Statsbidraget till barnomsorgen är utformat så att det ger kommunerna stor frihet att finna lokala lösningar på barnomsorgen. Bidraget till daghem utgår med 475 000 kr. per år för varje femtontal barn som är inskrivna i daghem. En mindre del av bidraget är öronmärkt för fortbildningsinsatser och för att användas för insatser för barn med behov av särskilt stöd. I övrigt ger bidragskonstruktionen möjlighet till varierande öppethållandetider och till en verksamhetsinriktning som svarar mot de lokala behoven. Statsbidrag lämnas också för föräldrakooperativa daghem och daghem drivna av ideella organisationer samt för daghem som drivs med en speciell pedagogik, t.ex. montessoridaghem. Jag är självfallet öppen för att diskutera eventuella förändringar i statsbidragssystemet inom ramen för de riktlinjer som lagts fast av riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det här svaret. Jag har uppfattat socialdemokratin som mycket negativ mot förändringar av statsbidragen till barnomsorgen. Det hänger förstås ihop med att socialdemokratin tidigare har motsatt sig alla nyheter på det här området. Man gick en gång emot statsbidrag till kommunala dagmammor, man gick emot statsbidrag till deltidsgrupper, man gick emot statsbidrag till föräldrakooperativ och man gick emot statsbidrag till ideella stiftelser. På alla de här punkterna är motståndet numera uppgivet. Men fortfarande finns det många former av barnomsorg som regeringen inte vill ge statsbidrag till. Det finns ute på fältet, ute i kommunerna, i dag väldigt mycket av uppfinningsrikedom och innovationsförsök som skulle kunna göra mycket för att lösa krisen inom barnomsorgen. Den uppfinningsrikedomen uppmuntrar man inte från den socialdemokratiska regeringens sida, utan man sätter käppar i hjulen för den lokala uppfinningsrikedomen genom att vägra statsbidrag. Nu säger Bengt Lindqvist, och det gläder mig, att han är öppen för att diskutera förändringar. Då vill jag fråga: Är Bengt Lindqvist öppen för att lätta på reglerna, så att det blir möjligt att ge statsbidrag till de olika lösningar som nu diskuteras ute i kommunerna, för t.ex. trefamiljssystem, för Uppsalamodellen, för producentkooperativ, för daghem öppna mindre än åtta timmar om dagen, för daghem modell Pysslingen och för daghem i svenska kyrkans regi?
Herr talman! I december 1985 antog riksdagen ett beslut som jag då betecknade som historiskt. Det gällde en förskola för alla barn. Jag tycker fortfarande att den ambition som propositionen uttryckte, och som riksdagen med bred majoritet antog, är den som skall gälla för den fortsatta utvecklingen. Då är det några saker som är viktigare än andra. En sak är den socialt sammanhållna verksamhet som svensk förskola hittills kan uppvisa. Det är ett adelsmärke, som jag ser det, att barn från samhällets alla hörn kan mötas i samma verksamhet, leka, lära, och arbeta tillsammans. På det sättet kan de vinna erfarenheter av varandra och om varandra, vilket kan bli en utomordentligt stor tillgång i framtiden. Jag är mycket angelägen om att bibehålla denna sociala integration. Men min erfarenhet är — jag har faktiskt studerat förhållandena i ganska många länder vid det här laget — att olika typer av privatisering av barnomsorgen verkar i segregerande riktning. Det är därför som gränsen mellan kommersiellt bedriven barnomsorg och den som är ideellt betingad för min del är så viktig. Det är därför som jag fortfarande menar att den gränsen bör upprätthållas av sociala skäl, för att undvika en segregering inom barnomsorgen. Regeringen försöker förverkliga de önskemål som föräldrarna har. 82 I av dem som står i kö vill ha en vanlig kommunal daghemsplats. En mycket liten minoritet av föräldrarna efterfrågar direkt någon form av alternativ. Jag tror att det är mycket viktigt att också slå fast att de som har plats, både i daghem och i andra delar av barnomsorgen, är mycket nöjda, ja, väldigt nöjda med den barnomsorgsplats de faktiskt har. Men detta innebär inte, herr talman, att det inte skulle finnas möjligheter att diskutera och utveckla alternativa lösningar inom ramen för de åtaganden som kommunerna gör inom barnomsorgen.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet är beredd att diskutera det. För det är just det jag försöker göra här i dag. Många av de alternativ jag nämnde är inte alls kommersiella. Trefamiljssystemet är inte kommersiellt, Uppsalamodellen är inte kommersiell. Jag tycker inte att producentkooperativ är kommersiella. Daghem som är öppet mindre än åtta timmar om dagen är inte kommersiellt. Daghem i svenska kyrkans regi är inte heller kommersiellt och företagsanknutna daghem behöver inte vara kommersiella. Min fråga är: Är Bengt Lindqvist och regeringen beredda att acceptera att de här modellerna får fungera på lika villkor med andra daghem och med andra former av barnomsorg? Jag delar nämligen de värderingar som Bengt Lindqvist gav uttryck för, liksom den höga uppskattningen av 1985 års beslut, som vi från folkpartiet, som bekant, var med om att fatta. Jag tror att vi har samma engagemang i fråga om att barnomsorgen skall fungera väl. Men i dag vet vi att det i Sveriges kommuner finns en stor brist och att denna brist skulle kunna lindras, kanske rent av hävas, om man släppte fram de olika alternativ som regeringen nu hindrar. Min fråga kvarstår: Är regeringen beredd att ändra sig på den här punkten?
Herr talman! Jag skall något kommentera ett par av de alternativ som Daniel Tarschys nämner. Jag tycker nämligen att de inte är särskilt bra, sett ur ett helhetsperspektiv för barnomsorgen. Jag måste gratulera dem som driver kampanjen för Uppsalamodellen till en mycket skickligt genomförd kampanj. De som står bakom den kampanjen är de som den här modellen är mycket attraktiv för och naturligtvis de som i förlängningen vill införa ett vårdnadsbidrag. Man har lyckats utnyttja den köoch bristsituation som finns för att med kraft föra fram den här modellen. Det man inte har undersökt i sammanhanget är andra möjligheter att värva människor för dagbarnvårdaryrket, som är ett viktigt yrke. Varför har ingen frågat kvinnorna som står i kön om de över huvud taget skulle vilja bli dagbarnvårdare? Varför diskuterar man inte att stärka dagbarnvårdaryrket allmänt? Nej, naturligtvis inte, för man betraktar det som ett viktigt principiellt genombrott, om man kan få igenom Uppsalamodellen med lön för vård av egna barn.
Herr talman! Bengt Lindqvist tycker inte att en del av de här modellerna är bra. Nej, personligen tycker inte jag heller att en del av de här modellerna är bra. Nu är frågan: Vems uppfattning är det som skall gälla, är det föräldrarnas, kommunernas eller regeringens? Jag är beredd att säga att även de former av barnomsorg som jag personligen kanske inte tycker är de allra bästa bör kunna få statsbidrag om de fyller rimliga kvalitetskrav och om de uppskattas av föräldrarna och kommunerna. Det är tydligen där som åsikterna går isär. Bengt Lindqvist anser att regeringen bör bestämma vad som är god barnomsorg, vad barnen bör ha, medan jag menar att kommuner och föräldrar bör ha rätt att ha ett starkt inflytande över den saken genom att statsbidrag ges även till de former av barnomsorg som föräldrarna önskar. Nu vet Bengt Lindqvist att hans partivänner faller som käglor runt om i landets kommuner. Det går knappast en dag utan att någon ny kommun har accepterat någon av de här formerna, framförallt Uppsalamodellen. Jag undrar: Är det Bengt Lindqvists avsikt att bli den siste mohikanen?
Herr talman! Jag har varit med förr om att stå pall för skickligt upplagda kampanjer. Jag kan göra det den här gången också. Om jag anser att utvecklingen är på väg åt fel håll, lovar jag att stå på mig in i det sista, om jag så blir den siste som hävdar den åsikten. Nu vill jag inte säga att Uppsalamodellen är så viktig. Jag framför de åsikter jag har om Uppsalamodellen. Som Daniel Tarschys vet är det möjligt för kommunerna att utan min uppfattning besluta sig för att införa den. Får jag i det här sammanhanget passa på att påminna om att det rättsliga läget inte är särskilt klart kring Uppsalamodellen. Nu har tre kommuner ytterligare överklagat Uppsalamodellen. Det är den kommunala likställighetsprincipen det gäller. Det är en mycket fundamental princip. Det är Nacka, Bengtsfors och Eksjö som har överklagat. Det rättsliga läget kanske också bör tillmätas en viss betydelse. Herr talman! Jag tycker att folkpartiet odlar två myter. Den ena myten är att barnomsorgen är hårt reglerad genom statsbidragsbestämmelserna. Det är barnomsorgen inte. Tvärtom tillåter den en mycket stor variation. Den andra är att föräldrarna önskar alternativ. Det gör de inte. De önskar vanliga hederliga daghemsplatser.
Herr talman! Bengt Lindqvist har länge ansett sig vara den främste auktoriteten i landet på vad föräldrarna önskar. Jag har framfört tanken att det kanske vore bättre att fråga föräldrarna själva. Det gör man om man säger att det är fritt fram för alla möjliga alternativ. Om föräldrarna efterfrågar de alternativen skall de också kunna få tillgodogöra sig det statsbidrag som är en förutsättning för att alternativen skall kunna fungera. Om föräldrarna inte efterfrågar dessa alternativ, kommer de att försvinna av sig själva. Jag är inte orolig för att det skall dyka upp en mängd alternativ som föräldrar inte önskar, och som skall blomstra utan föräldrarnas kraft. Den oron förstår jag faktiskt inte varifrån Bengt Lindqvist har fått. Är det inte den bästa metoden att slita den här konflikten att ge inflytandet till föräldrarna själva?
Herr talman! För det första har jag inte upplevt något starkt tryck från vanliga föräldrar ute i svenska samhället att i grunden förändra den inriktning på barnomsorgsplaneringen som vi har. Det är det ena. För det andra för de olika kommersiella alternativen med sig att resursstarka föräldrar tar sig fram i köerna, vilket verkar segregerande. Jag har som en viktig kvalitet i barnomsorgsutbyggnaden framhållit att vi skall hålla samman verksamheten. Det är skälet till att jag vill upprätthålla principen om ett gemensamt solidariskt åtagande, att skapa en bra barnomsorg för alla barn.
Herr talman! Det är just det gemensamma åtagandet som gör att jag tycker att man skall respektera föräldrarnas önskemål. Nu säger Bengt Lindqvist att han inte har träffat de föräldrar som vill ha alternativ. Men jag tror att de många socialdemokratiska kommunalpolitiker som nu skriver och ringer till Bengt Lindqvist och önskar förändringar i statsbidragsreglerna har träffat föräldrarna — Karin Jonsson i Stockholm, t.ex., och Nils Yngvesson i Malmö, som har uttryckt sig mycket pregnant om regeringens politik. Vi vet ändå att man med de här olika modellerna kan få fram flera tusen barnomsorgsplatser som i dag inte finns. Man kan korta köerna kraftigt och göra det möjligt för många föräldrar som i dag inte har någon barnomsorgsplats att få sina barn omhändertagna. Då är min fråga: Varför sätta käppar i hjulen för de möjligheter som finns till förnyelse och utveckling inom barnomsorgen?
Herr talman! Till sist: Jag skall äta upp en gammal hatt om de siffror som nu nämns för Stockholm när det gäller effekten av införandet av Uppsalamodellen skulle bli verklighet. Jag tror att Daniel Tarschys, som har en akademisk bakgrund, har ett och annat att säga om den vetenskapliga halten i de analyser och undersökningar som hittills har gjorts både kring den här frågan och kring föräldrars inställning till dagbarnvårdaryrket som helhet.
Herr talman! Jag har inga speciella synpunkter på den diet som Bengt Lindqvist planerar. Jag hoppas att den skall vara sund och hälsosam. Det rimliga läget när man står inför osäkra prognoser är att pröva de vettiga modeller som finns och som föräldrar och kommunalpolitiker önskar pröva. Låt oss pröva dem -— låt oss inte döma ut dem på förhand! Och låt oss inte sätta käppar i hjulen för en utveckling som kan förnya och förbättra den svenska barnomsorgen!
Herr talman! Inte till priset av en växande social skiktning av våra barn i barnomsorgen!
Herr talman! På den punkten är vi helt överens. Vi vill från folkpartiets sida bestämt slåss mot segregering och skiktning inom barnomsorgen. Men de sju modeller som jag här har talat om har alla det gemensamt att de på samma sätt som dagens kommunala barnomsorg bidrar till den socialt sammanhållna barnomsorgen. Jag har talat om trefamiljssystem, Uppsalamodellen, producentkooperativen, daghem öppna kortare tid än åtta timmar, modell Pysslingen, svenska kyrkans daghem och företagsanknutna daghem — allt detta kan fungera utan att vi ökar risken för social segregering.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat socialministern om han är beredd att kalla till överläggningar med samtliga partier och med arbetsmarknadens parter för att diskutera möjliga lösningar på personalproblemen inom vårdoch omsorgssektorn. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Låt mig först konstatera att det finns klara personalförsörjningssvårigheter, främst inom storstadsområdena, och då särskilt i Stockholmsregionen. Situationen är dock långt ifrån så krisartad som Gudrun Schyman beskriver den. Uppgiften att majoriteten av landets kommuner inte skulle klara av en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning år 1991 är direkt felaktig. Kommunförbundet konstaterar, efter en enkät till landets samtliga kommuner, att 80 26 redan nu förklarar sig beredda att klara utbyggnadsmålet på utsatt tid. Med all respekt för vad de politiska partierna och arbetsmarknadens parter kan åstadkomma genom överläggningar på riksnivå anser jag att det i det här sammanhanget finns verkningsfullare åtgärder som först bör vidtas. Det är kommuner och landsting som i egenskap av huvudmän och arbetsgivare har ansvaret för att det finns tillräckligt med kompetent och engage rad personal. Medvetenheten om betydelsen av personalpolitiska insatser är hög, och det pågår ett omfattande arbete för att göra vårdoch omsorgsyrkena mer attraktiva. Regeringen försöker på olika sätt underlätta för och påskynda huvudmännen i deras personalpolitiska arbete. Jag vill här bara lämna några exempel på vad som hittills har gjorts. På barnomsorgsområdet har regeringen ökat förskollärarutbildningen, medverkat i återrekryteringskampanjer och anordnat särskilda reaktiveringskurser för personer som vill återvända till sitt tidigare arbete. Inom hemtjänsten har socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, tillsammans med företrädare för huvudmännen, de fackliga organisationerna samt pensionärsoch handikapporganisationerna utarbetat förslag till en mängd insatser i syfte att säkra personalförsörjningen. Kommunernas statsbidrag för stöd och hjälp i boendet har förstärkts med sammanlagt ca 540 milj.kr., varav 200 milj.kr. för åren 1989 och 1990 för personalpolitiska insatser. Jag vill slutligen nämna att det inom regeringskansliet bedrivs ett arbete i syfte att analysera olika frågeställningar som berör personalförsörjningen inom den offentliga sektorn på kort och lång sikt. I det arbetet är vårdoch omsorgssektorn högt prioriterad.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Det är ju bra att det görs en del. Att jag är så alarmistisk — som jag tror Bengt Lindqvist skulle vilja kalla det; jag tycker inte att det är överdrivet utan högst befogat — beror på att de här frågorna nu för tiden enligt min mening behandlas med mycket stor nonchalans. Jag tycker att de har alldeles för liten plats. Exempelvis i regeringsdeklarationen vid riksdagens öppnande nämndes krisen inom den sociala sektorn och inom vård och omsorg på ett mycket blygsamt sätt. Samtidigt vet vi att vi faktiskt befinner oss i en mycket besvärlig situation. Jag tror att siffrorna som Bengt Lindqvist återgav — att 80 co av kommunerna förklarat sig beredda att bygga ut barnomsorgen — är väl optimistiska. Bakom de siffrorna kanske inte den möjligheten ryms — det är kanske en from förhoppning. En annan svårighet är det som debatterades alldeles nyss: Vilken typ av barnomsorg tänker man sig i så fall att man skall lösa problemen med? Är det med överinskrivningar, är det med happy hour, som man gör i Täby, är det med familjedaghem, är det med Uppsalamodellen, är det påtvingade kooperativa lösningar eller vad är det? Jag är helt överens med Bengt Lindqvist om att det inte är bra lösningar. Det är just den typen av lösningar som man i desperation kanske tänker ta till. Det är, menar jag, ingen bra utveckling. I svaret talas om att man vill stimulera till olika personalfrämjande åtgärder och att regeringen försöker göra en massa saker. Vad Bengt Lindqvist däremot inte talar om är regeringens ekonomiska politik, som inneburit att man under en lång rad år gjort långtgående indragningar av pengar från kommuner och landsting. Det har gjort att kommuner och landsting befin ner sig i en besvärlig situation. Vad är man från regeringens sida villig att göra för att betala tillbaka de ca 14 miljarder kronor som under 1980-talet har runnit från kommuner och landsting till staten? Det tror jag skulle ge möjligheter att vidta en hel del åtgärder som skulle främja en bra utveckling på det här området.
Herr talman! Låt mig något utveckla vad jag menar borde göras inom vård och omsorg. Vi har att göra med i huvudsak två typer av problem. De problem som är akuta och som har att göra med överhettningen och den allmänna arbetskraftsbrist som är en följd därav måste, i varje fall delvis, åtgärdas genom generella insatser som kyler ned ekonomin och skapar förutsättningar för ett lugnare tempo, så att vi får råd, möjlighet och utrymme att bedriva också den sociala omsorg som vi alla vill ha. Det är den ena sidan av saken. Så till den andra. Jag menar att vi under en lång följd av år har undervärderat hela den stora grupp av människor som jobbar i vårdoch omsorgsyrkena. Det har tagit sig uttryck på många olika sätt: i löneoch anställningssammanhang, när det gäller stöd och insatser och på många andra olika sätt. Jag tror att ett personalpolitiskt program måste utgå från ett sådant synsätt och långsiktigt lyfta hela denna sektor till det värde som den faktiskt har för människorna. Det är ett viktigt arbete att ha människan som arbetsplats, och det har de olika socialarbetarna och vårdarbetarna i vårt land. Detta måste ske med hjälp av många olika saker. Jag nämnde löneoch anställningsvillkor — det är en självklarhet. Också utbildningsmöjligheterna, karriäroch utvecklingsmöjligheterna, fortbildningen, handledningen, utrymmet för egna ambititioner och egna beslut måste spela en roll när vi lyfter den här sektorn till den nivå som den förtjänar att ligga på.
Herr talman! Jag är överens med Bengt Lindqvist om att de här åtgärderna behöver komma till stånd — absolut! En annan viktig åtgärd är självbestämmandet, möjligheten att själv organisera sitt arbete och inte ovanför sig ha en förtvivlad massa chefer som talar om vad man skall göra in i minsta detalj. Det går igen som en röd tråd när man talar med personalen. Man måste alltså skära i byråkratierna. Men för att kunna vidta de här åtgärderna, för att kunna genomföra det personalpolitiska utvecklingsprogrammet i kommun och landsting behövs det också pengar; det behövs människor som går in när personalen utvecklar sig, utbildar sig, osv. Frågan om sex timmars arbetsdag är också en sådan åtgärd. Åtminstone vpk har förespråkat att man just inom vård och omsorg skall ha försöksverksamhet med det, eftersom det är ett så otroligt slitsamt arbete. Men det är kalla handen från regeringen när det gäller den typen av åtgärder Jag vill fortfarande ha en kommentar från Bengt Lindqvist om hur han ser på den flod av pengar som gått till staten från kommuner och landsting.
Herr talman! Låt mig då kort bemöta den kritiken. Jag tror att Gudrun Schyman likaväl som jag minns situationen i början av 1980-talet när vi hade hamnat i mycket stora ekonomiska svårigheter på grund av den misslyckade ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna hade fört. Också kommuner och landsting har fått bidra med resurser till återhämtningen av statens ekonomi. Situationen var den att kommuner och landsting satt med ganska betydande resurser, medan staten hade kraftiga underskott. Det är ingenting att sticka under stol med att också den kommunala sektorn inkl. landstingen har fått bidra till saneringen av statens ekonomi. Men det är viktigt att tillägga att vi trots detta har hållit balansen i den meningen att det varje år har skett volymtillväxt inom sjukvården, inom barnomsorgen självfallet och inom hemtjänsten och den kommunala äldreomsorgen. Den tillväxten har dessutom överskridit de riktlinjer som riksdagen har dragit upp på 10 96 volymökning.
Herr talman! Vi skall här inte träta om hur man skall läsa siffror, men man kan göra det på olika sätt, och det finns de som påstår att den sociala sektorns andel av BNP har minskat under de senaste åren. Det är i alla fall bra att Bengt Lindqvist delvis instämmer i att det har gått mycket pengar från kommuner och landsting till staten. Bengt Lindqvist kallar det för en återhämtning. Jag vill då fråga: Till priset av vad? Jag menar att vi nu står inför att betala priset i form av det alltmer överskuggande ekonomistiska tänkande som breder ut sig i regeringskansliet. Jag tycker att det är sorgligt att det skall få gå ut över den här typen av verksamhet, vilket det faktiskt gör i dag.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att besluten i större utsträckning kan fattas av brukare och personal på barnstugorna.

I många kommuner har under senare år utvecklats arbetsformer med olika grader av delegerat budgetansvar. Regeringen har stött denna utveckling genom att bidra med medel för projekt med detta syfte. Det är en viktig kvalitetsfråga för barnomsorgen att personal och föräldrar ges reella möjligheter att tillsammans utforma barnomsorgens innehåll. Jag utgår därför ifrån att kommunerna fortsätter sina ansträngningar att skapa goda förutsättningar för detta.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis Bengt Lindqvist för svaret. Det har varit väldigt intressant att lyssna på den debatt som just har varit. Det finns många frågor och problem inom barnomsorgen att debattera. Jag tänkte att vi skulle uppehålla oss vid en av frågorna. Jag hör ofta kommentarer från föreståndare och förskollärare inom barnomsorgen ute i kommunerna som går ut på att alla förändringar beslutas uppifrån. Jag hör också andra ilskna och ibland uppgivna människor som frågar: Skall man bli tvungen att sälla sig till privatiseringsivrarna för att få arbetsoch utvecklingsro på barnstugorna? Som Bengt Lindqvist också vet, och som nyligen har manifesterats genom en barnomsorgsmässa, så finns det bland personalen på barnstugorna erfarenheter, kunskap, synpunkter och en mycket stor idérikedom. Hur får man kommunerna att skrota sina gamla beslutshierarkier, att sortera bort de onödiga mellanhänderna och släppa loss den dynamik som vi vet finns på verksamhetsplanet? Det är den här trögheten ute i kommunerna som är ett tacksamt mål för de borgerliga partierna att skjuta in sig på, när de kräver privata lösningar. Bengt Lindqvist säger i sitt svar att man försöker med olika grader av delegerat budgetansvar och att regeringen stöder detta. Men det arbetet går för sakta! Det måste hända saker fortare.
Herr talman! Jag gläder mig åt att kunna konstatera att Berith Eriksson och jag har samma ambitioner när det gäller barnomsorgen och utvecklingen av brukarinflytandet och föräldrainflytandet. Jag menar att vi har anledning att driva på den utvecklingen. Jag vill samtidigt säga att mitt bestämda intryck är att utvecklingen är på gång. Vi ser mängder av exempel på lösningar, där daghemmen själva får ökat ansvar. Jag har faktiskt också fått uppvaktningar som gått i motsatt riktning och där människor varit bekymrade. Föreståndare har sagt: Det är väl bra med delegerat ansvar, men i så fall vill vi bli utbildade och utrustade för att kunna klara den uppgiften. Ambitionen finns, och den skall vi ta till vara. Om vi kan skynda på en sådan utveckling är det bara bra. Vi har försökt göra det med utvecklingspengar och olika beslut. Jag tror att de har visat på många modeller, och därmed har vi fått i gång den utveckling som vi nu kan konstatera i mängder av kommuner.
Herr talman! Ambitionen finns hos personalen. Det vet jag med bestämdhet. Däremot vet jag inte om den finns hos så många kommunpolitiker, åt minstone inte när det gäller de glesbygdskommuner som jag har varit i kontakt med. De ansvariga i kommunerna står nu inför dubbla utmaningar: de skall dels bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning, dels försöka utveckla verksamheten utan att kvaliteten försämras. Kommunerna har ju också själva fått ta över mer och mer ansvar för verksamheten. Detta har medfört en vilsenhet hos många politiker. De vet inte riktigt vad de skall göra med den nya, relativt stora, friheten.

Herr talman! Vi är helt överens när det gäller inriktningen. Jag medverkar gärna på olika sätt till att driva på denna utveckling. Vi skall heller inte glömma bort att det också handlar om föräldrainflytandet. Det behöver också utvecklas, även om jag menar att barnomsorgen till skillnad från många andra verksamheter har unika förutsättningar att ta tag i föräldrarna och få en direktkommunikation, när föräldrarna lämnar och hämtar sina barn. Där kan dialogen börja så att säga. Också ett förstärkt föräldrainflytande är en viktig kvalitetsfråga för barnomsorgen.
Herr talman! Den bästa förutsättningen för föräldrainflytande är ju då personal och föräldrar tillsammans har möjlighet att fatta beslut. Annars blir det ju en föräldramedverkan, som föräldrarna inte kommer att anse det värt att offra tid på. De nya signalerna från regeringen vill jag beröra. De handlar om ägaroch driftsförändringar. De är ännu väldigt vaga och oprecisa. Men de har fått åtminstone en representant för folkpartiet att här i dag och i pressen gå ut och skryta med att man har lyckats byta ut regeringens åsikter i dessa frågor. Den kommunala barnomsorgen har inte utvecklats i den takt och efter de förutsättningar som verksamheten faktiskt har getts.

Herr talman! Inger René har frågat socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att vidga rätten till bilstöd till att omfatta även fosterhemsplacerat barn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. stöd till att köpa bil. Föräldrar med handikappade barn är en sådan ny grupp. Ansvaret för att ordna familjehem och ge det nödvändiga stödet till familjehemsföräldrar åvilar kommuner och landsting. Principen om detta ansvar har varit vägledande när målgrupperna för bilstödet lagts fast. Regeringen uppdrog i januari 1988 åt socialstyrelsen att göra en samlad utredning av familjehemsfrågan. I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga det framtida behovet av och möjligheterna att rekrytera familjehemsföräldrar. Uppdraget beräknas vara slutfört vid årsskiftet 1989-1990. Jag är mot denna bakgrund i dag inte beredd att ta ställning i frågan.

Herr talman! Låt mig först slå fast att jag betraktar den fråga som Inger René har väckt som mycket viktig. Det är viktigt att svårt handikappade barn kan få familjehemsplacering, och det är viktigt att se till att de föräldrar som tar på sig den uppgiften också får det stöd de behöver. Vad frågan nu gäller är hur detta stöd skall utformas och vem som skall ansvara för det. I det avseendet måste vi avvakta hur socialstyrelsen ser på ersättningsfrågorna. I princip kan man väl se två vägar. Den ena är att använda bilstödsvägen, dvs. att också fosterhemsföräldrar skulle få rätt till bilstöd. I så fall måste man ju förutsätta att det föreligger en varaktig placering. Den andra vägen är att i det kommunala stödet till familjehemsföräldrarna bygga in också kostnaderna för att hålla med bil när man har ett svårt handikappat barn. Detta får vi alltså återkomma till när utredningen är klar.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat statsrådet Margot Wallström om hon avser att vidta några åtgärder som ger utsträckt möjlighet för präster i svenska kyrkan och pastorer vid frikyrkoförsamlingar att viga svenska medborgare i utlandet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den som är präst i svenska kyrkan har behörighet att viga. Regeringen kan också medge befattningshavare i andra trossamfund sådan behörighet. Behörigheten att viga gäller dock i princip bara i Sverige. Men regeringen kan bestämma att en viss prästbefattning skall vara förenad med rätt att viga enligt svensk lag i en främmande stat. Regeringen kan också ge sådan behörighet åt en viss person. Det finns i dag ett tiotal prästbefattningar utomlands som har förenats med vigselrätt, t.ex. i Grekland och i Spanien. Det finns också möjlighet att gifta sig borgerligt på en del ambassader och konsulat. Familjelagssakkunniga har i sitt slutbetänkande från 1987 föreslagit att de här reglerna skall vara oförändrade. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot det. Det har enligt min mening inte framkommit något som tyder på att det finns behov av att ändra dessa regler.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. När jag läste det i en tidningsartikel tyckte jag det verkade otroligt att t.ex. en präst som är missionär inte skulle ha rätt att viga andra svenskar på missionsstationen. Jag bad därför utredningstjänsten att ta reda på det här. Den jag fick på tråden svarade: ”Jodå, det är sant, för vi hade väldigt svårt att hitta någon som kunde viga oss när vi ville viga oss utomlands.” Det förstår jag, för det finns närmare bestämt bara elva stycken präster, har jag fått uppgift om, som har denna behörighet. Justitieministern säger att det inte finns något som tyder på att det behövs en ändring. Nej, kanske inte en ändring av reglerna, men nog måste man först ta reda på vad det beror på att det är så pass få. Är det så att ingen har sökt, eller är det så att sådana som har sökt har avvisats? Är det i så fall regeringen som har avvisat dem eller det land där de har velat ha behörighet? Det här är ju en internationell rättsfråga. Jag vill också fråga om justitieministern är positiv till att listan utökas.
Herr talman! Jag nämnde redan i svaret att det var ett tiotal prästbefattningar i svenska kyrkan som har vigselrätt utomlands. Det är riktigt att det inte finns någon befattningshavare i något frikyrkosamfund som har sådan vigselrätt, men de regler som finns ger utrymme för att bevilja vigselrätt utomlands även i sådana fall. Det enda fall som jag känner till där regeringen har prövat en ansökan från en enskild person är ett fall där en bergsbestigare ville viga ett par bekanta på toppen av Kilimanjaro i Tanzania, och det blev avslag. Däremot finns det ett fall som för närvarande behandlas i UD. Det gäller vigselrätt i Spanien för en pastor i Helgelseförbundet. Ärendet är under beredning. Det är utsänt på remiss till de spanska myndigheterna — det krävs givetvis ett medgivande från det land som är berört i sammanhanget.
Herr talman! I svaret säger justitieministern att regeringen kan bestämma att en viss prästbefattning kan vara förenad med rätt att viga. När jag har frågat utredningstjänsten ger man som definition på ”präst” att med präst avses prästtjänst utomlands, såväl i svenska kyrkan som i annat trossamfund. Jag tror att det kan förhålla sig så att man inte har sökt, därför att man inte har varit medveten om att man inte har rätt att viga. Det här kom ju uppenbarligen som en kalldusch för många präster och pastorer som är verksamma utomlands. Jag vill fråga: Håller justitieministern med om utredningstjänstens definition? Och igen: Är man från regeringens sida villig att utöka listan, om ansökningar kommer även från andra verksamma präster och pastorer utomlands?
Herr talman! Som jag tidigare sade, finns det bara ett ärende där avslag har skett, och det finns ett annat ärende som just nu prövas i utrikesdepartementet. Jag kan alltså varken säga att det behövs en förändrad attityd eller praxis i den här frågan eller inte, eftersom det knappast finns någon praxis. Vi får väl se hur utvecklingen blir, om det kommer in ansökningar till utrikesdepartementet!
Herr talman! Jag har noterat att det vigs fler och fler i flygplan. Det där trodde jag var en innegrej, någonting som har blivit populärt. Jag undrar: Kan detta möjligen vara ett sätt att kringgå lagen när den som utför vigseln saknar vigselrätt utomlands?

Herr talman! Kent Lundgren har frågat mig om jag vill medverka till att de intagna vid kriminalvårdsanstalten Härlanda skall kunna se kvällens TV program genom att regeringen anvisar extra medel till kriminalvårdsstyrelsen för en antennanläggning vid anstalten. En av mina medarbetare har tagit reda på att det på Härlandaanstalten finns en centralantenn som har anslutningar i varje dagrum. De intagna har TV-apparater med bordsantenner på sina bostadsrum och kan alltså titta på TV på kvällarna. När ekonomin tillåter kommer även bostadsrummen att anslutas till centralantennsystemet. Anstaltsledningen bedömer att detta kan ske inom en nära framtid. Jag vill också tillägga att det årliga anslaget till kriminalvården för närvarande är drygt 2 miljarder kronor. Medlen ställs till kriminalvårdsstyrelsens förfogande. Regeringen bör inte ta ställning till detaljfrågor av det slag som Kent Lundgren tar upp. Jag är alltså inte beredd att vidta någon sådan åtgärd som Kent Lundgren frågar efter.
Herr talman! Jag får naturligtvis börja med att tacka för svaret. Jag önskar välkommen upp ur sjuksängen också — vi skulle ju ha träffats i förra veckan. Jag är medveten om att det finns en centralantennanläggning så att man kan se — svensk TV, bör man tillägga — på dagrummen. Jag har också sett de mottagningsförhållanden som finns efter den på fängelserna förhållandevis tidiga inlåsningen. Jag var nämligen på Härlanda och tittade en kväll och det såg verkligen ganska bedrövligt ut. Skälet till min fråga är inte så mycket att jag tycker att regeringen skall behöva lägga sig i sådana petitesser som de kanske 150 000-200 000 kr. som vi här talar om är. Vad det handlar om är snarare den principiella inställning som kommit fram i svaret på en tidigare ansökan hos kriminalvårdsstyrelsen, att det med tanke på att Härlandafängelset är ett gammalt fängelse, som snart skall läggas ner, över huvud taget inte skulle vara aktuellt att sätta in någon där. Förhållandena har ändrats en del sedan dess, men inställningen är tydligen fortfarande densamma. Personligen anser jag att en lokalanstalt med ganska korta genomloppstider och nära till slutet av anstaltsvistelsen skall ha ett mått av rehabiliteringsverksamhet. Man bör bl.a. på ett vettigt sätt kunna följa samhällsdebatten, så att man vet vad man kommer ut till. Den aspekten gjorde att jag fann det viktigt att ställa min fråga. Det är endast regeringen och kriminalvårdsstyrelsen som känner till om Härlanda skall läggas ned eller ej. Jag blev ombedd av fångarna att ställa min fråga.

Herr talman! Lars Sundin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra män som vid flera tillfällen förgripit sig sexuellt att upprepa sitt beteende. Av frågan framgår att Lars Sundin i första hand syftar På risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp i situationer då utländska kvinnor med barn kommit till Sverige för att bo hos män med sådan belastning. Låt mig först säga att ingen tvekan kan råda om att samhället ser mycket allvarligt på sexuella övergrepp mot barn. Detta kommer till uttryck i brotts balken med dess möjligheter att döma till långa fängelsestraff för sådana brott. När det gäller det straffrättsliga området vill jag i övrigt nämna att det finns en departementspromemoria med förslag till lagändringar som syftar till att på olika sätt ytterligare markera samhällets stränga syn på sexuella övergrepp mot barn. Jag vill vidare nämna de speciella åtgärder som vidtas inom kriminalvården för att rehabilitera personer som dömts för sexualbrott. Självfallet måste de situationer som Lars Sundin tar upp noga uppmärksammas av de sociala myndigheterna, som ju har ett ansvar enligt socialtjänstlagen för att barn och ungdom ges trygga och goda uppväxtförhållanden. Om det finns skäl att anta att ett barn far illa och t.o.m. utsätts för sexuella övergrepp i hemmet har naturligtvis socialnämnden en skyldighet att så snabbt som möjligt vidta åtgärder. Någon belysning av omfattningen av det problem som Lars Sundin tar upp finns inte. Jag anser dock att det finns anledning att överväga om särskilda åtgärder är påkallade. Detta bör kunna ske i samband med beredningen av den utredning om oetisk kontaktförmedling som diskrimineringsombudsmannen överlämnade till invandrarministern i början av detta år. Det är naturligt att i det sammanhanget inhämta invandrarverkets och socialstyrelsens inställning till problemet och hur de ser på möjligheterna att göra något åt det.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi är överens om att det här gäller en allvarlig fråga och om att man skall se mycket allvarligt på övergrepp mot barn. Nu säger justitieministern att det finns en departementspromemoria med förslag till lagändringar. Justitieministern hänvisar också till att de sociala myndigheterna har ett ansvar enligt socialtjänstlagen. Hon framhåller att det finns anledning att överväga om särskilda åtgärder är påkallade. Min följdfråga är: När kommer justitieministern att vara färdig med sina överväganden om huruvida särskilda åtgärder är påkallade? När får vi ett förslag att ta ställning till, så att de kvinnor och barn som det gäller kan skyddas på ett annat sätt än vad som nu sker?
Herr talman! De myndigheter som närmast är involverade när det gäller sådana här barns situation är invandrarverket för barn som kommit till Sverige och socialstyrelsen för alla barn som finns i vårt land. Om de lagregler och former för ingripande som vi har i dag inte är till fyllest enligt de berörda myndigheterna, bör vi vidta särskilda åtgärder. I dagens läge har jag ingen information från dessa myndigheter som ger underlag för något övervägande om ingripande från min sida. Men som jag nämnde i mitt svar räknar jag med att det inom ramen för bearbetningen av diskrimineringsombudsmannens rapport till invandrarministern bör vara möjligt att inhämta uppgifter från berörda myndigheter om vilka möjligheter de har att agera i dag. Det bör också ge underlag för bedömningen av huruvida det behövs särskilda åtgärder från regeringens sida. Jag kan inte för dagen svara på när den typen av information kan komma in till regeringskansliet. Jag räknar med att det bör kunna ske ganska snart.
Herr talman! Jag fick inte något svar på min fråga när justitieministern kommer att inhämta invandrarverkets och socialstyrelsens inställning till problemet. Kommer alltså justitieministern att ta ett initiativ till att fordra in invandrarverkets och socialstyrelsens inställning till dessa frågor?

Herr talman! Ragnhild Pohanka har ställt ett antal frågor till invandrarministern om invandrares brottslighet, bl.a. om hon och/eller jag är beredd att ta initiativ till en ingående och förutsättningslös analys av situationen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag tycker att det är viktiga frågor som Ragnhild Pohanka tar upp och är helt enig med henne om att vi behöver mer kunskaper både om invandrares brottslighet och om invandrare som brottsoffer. Det är bara med kunskap och öppen debatt som fördomar kan bemötas. I rättsstatistiken särredovisas utländska medborgare men inte svenska medborgare med invandrarbakgrund. Det bedrivs emellertid redan viss forskning inom området. Brottsförebyggande rådet har påbörjat ett stort forskningsprojekt, det s.k. Stockholmsprojektet, om brott och åtgärder mot brott i stadsmiljö. I ett delprojekt kommer man att studera brottsligheten hos ungdomar med utländsk bakgrund med särskild inriktning på ungdomsbrottslighet i invandrartäta områden. Jag kan också nämna att BRÅ i sin verksamhetsplan för den kommande treårsperioden, dvs. för budgetåren 1990 93, redovisar att man planerar att genomföra ytterligare ett forskningsprojekt om invandrares brottslighet. I det projektet ingår bl.a. en kartläggning av den polisanmälda brottsligheten bland personer som är födda i utlandet, dvs. dels utländska medborgare, dels naturaliserade svenskar. Jag ser, mot den bakgrunden, ingen anledning att nu ta något sådant initiativ som Ragnhild Pohanka frågar efter.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Också jag tycker att det här gäller en mycket viktig och stor fråga. En frågestund ger endast tillfälle att snudda vid de här problemen. Jag vill först nämna något som jag tycker är mycket bra, nämligen att justitieministern ser med stort allvar på frågan. Problemen finns redan i Sverige, och i utkanten av dessa frodas myter och fördomar. När ett brott förövats av en svensk brukar det anges att det är t.ex. en 20-åring eller en 18-åring som står bakom det, men när förövaren inte är svensk anges det ofta att det är en utlänning eller en invandrare som har begått det. Det är litet missvisande. Vidare är unga män överrepresenterade i flyktingstatistiken. Bland dem som kommer till Sverige är det oerhört många fler unga ensamma män än äldre, kvinnor och hela familjer. Vi har också i Sverige i stort den största brottsligheten bland unga män. Man borde kanske göra en jämförande statistik även i detta hänseende. Jag menar att det behövs en stor utredning om detta. Samtidigt kan en del av brotten vara provocerade genom rasistiska eller invandrarfientliga tendenser. Man bör därvidlag skilja mycket noga mellan invandrarfientlighet och ren rasism, vilken är ganska sällsynt i vårt land. Jag skulle vara glad om jag kunde få ett positivt svar från justitieministern i den fråga som jag sist tagit upp och som gäller genomförandet av en sådan här undersökning.
Herr talman! Jag blev inte riktigt på det klara med om Ragnhild Pohanka var missbelåten med de forskningsprojekt som pågår och som är planerade på området. Det jag menade med mitt svar är att det nu finns så många omfattande forskningsprojekt som är i stöpsleven och att det därför inte finns någon anledning att ta något särskilt initiativ. Jag beklagar att Ragnhild Pohanka inte delar min uppfattning i det avseendet. Vi borde åtminstone kunna avvakta och se vilka resultat den forskning som nu är aktuell ger för att senare kunna formulera behov av ytterligare forskning och hur den i så fall bör vara utformad.
Herr talman! Jag vill betona att jag är mycket nöjd med den första delen av svaret och att jag är mycket glad över att det planeras en del och att så mycket är på gång. Jag skulle helst velat utvidga detta resonemang ytterligare, men jag avvaktar vad som kan bli följden av dessa utredningar. Jag är i stort sett nöjd med svaret, men jag skulle ha velat fördjupa resonemanget litet grand.
Herr talman! Ingbritt Irhammar och Göthe Knutson har ställt frågor till mig om rymningar från kriminalvårdsanstalterna. Båda refererar till uppgifter från kriminalvårdsstyrelsen. Göthe Knutson har frågat mig om jag är nöjd med situationen och Ingbritt Irhammar om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att i framtiden effektivare söka förhindra rymningar av brottslingar för att förbättra allmänhetens skydd. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först slå fast att det är en viktig uppgift för kriminalvården att förhindra rymningar. Detta gäller självfallet i särskilt hög grad i fråga om perso ner som har dömts för grov brottslighet av det slag som frågeställarna nämner. Sådana brottslingar placeras också på kriminalvårdsanstalter där säkerhetskraven är högt ställda, dvs. på de slutna riksanstalterna. Som bekant har åtgärder vidtagits för att höja säkerheten i fråga om det här klientelet. Ändrade regler med sådan innebörd om de s.k. 7:3-orna kom år 1988. Antalet rymningar direkt från de slutna riksanstalterna har också enligt statistiken blivit färre. Kriminalvårdsstyrelsen gör också stora ansträngningar för att höja säkerheten vid kriminalvårdsanstalterna. Efter Ioan Ursuts uppmärksammade rymning från specialavdelningen vid kriminalvårdsanstalten Hall för drygt ett år sedan tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av säkerheten vid anstalter och häkten med svårare klientel. Arbetsgruppen, som avslutade sitt arbete i mars i år, har gått mycket grundligt till väga. Gruppen har bl.a. granskat anstalternas byggnader och tekniska bevakningssystem samt rutiner för visitationer och andra kontroller av de intagna. Under arbetets gång har anstalterna utarbetat lokala åtgärdsprogram med utgångspunkt i säkerhetsgruppens överväganden och förslag. Åtskilliga av dessa åtgärder har redan genomförts, medan andra övervägs hos kriminalvårdsstyrelsen eller i regeringskansliet. Svaret på frågorna är att det inte finns skäl för regeringen att nu vidta några ytterligare åtgärder vid sidan av det arbete som redan pågår.
Herr talman! Jag vill först tacka för svaret. Jag noterar att justitieministern anser det vara en viktig uppgift för kriminalvården att försöka förhindra rymningar. Hur viktigt är detta, och vilken rymningssäkerhet skall uppnås? Min fråga är föranledd av det uttalande som chefen för kriminalvårdsstyrelsen har gjort enligt pressuppgifter. Av dessa framgår att anstalter inte skall göras alltför rymningssäkra, eftersom det kan föra med sig att brottslingar i stället tar gisslan. Jag håller med om att vi måste värna och skydda kriminalvårdens personal, men jag anser att detta är fel väg att gå. Personalens skydd måste förbättras på annat sätt. Vad anser justitieministern — bortsett från att pressen kan ha misstolkat något uttalande, vilket vi vet kan ske — om denna problematik? Brottslingar är inte bara på fri fot på grund av att de har rymt direkt från en anstalt utan många avviker vid permissioner. Är regeringen inte beredd att ompröva sitt tidigare, enligt mitt sätt att se, snäva ställningstagande vad gäller restriktivitet vid permissioner? Vi i centern har föreslagit att det skall råda stor restriktivitet när det gäller permissioner för alla dem som dömts till minst två års fängelse, medan regeringen bara har gått med på detta när det gäller narkotikabrottslingar. Vi vet att det krävs mycket grov brottslighet för att man skall dömas till två års fängelse. Är det inte nu befogat att ompröva detta och följa centerns linje för att skydda allmänheten?
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag är litet förvånad över att hon inte i svaret framhåller det angelägna i att man nu äntligen efter många år och efter många försäkringar från justitiedepartementets sida tar itu med säkerheten i fängelserna och stoppar rymningarna. Jag är förvånad över att justitieministern inte mer envetet betonar detta och säger: Nu skall det bli något av detta. I en stort uppslagen artikel i Expressen den 8 oktober, som framför allt bygger på en intervju med en generaldirektör Björn Weibo i kriminalvårdsstyrelsen, framgår att 18 brottslingar dömda för grova brott rymde från landets slutna anstalter år 1985. Det var samma år som en justitieminister försäkrade, bl.a. för mig, att krafttag nu skulle tas för att komma till rätta med alla dessa rymningar. Året därpå rymde 21 brottslingar dömda för grova brott. År 1987 rymde 27 stycken och år 1988 rymde drygt 30 brottslingar. När den här intervjun gjordes den 8 oktober hade uppskattningsvis ett trettiotal personer, återigen denna höga siffra, flytt från slutna avdelningar enligt byråchef Per Colliander. Det har alltså inte blivit särskilt mycket av de åtgärder som departementet har utlovat. När jag ställde min fråga var 228 interner på fri fot. En av dem är nu omhändertagen. Han har tagits fast tack vare polisens insatser. Ioan Ursuts rymning berodde enligt kriminalvårdsdirektören på slapphet. Jag frågar statsrådet: Kan vi få se en bättre fart när det gäller åtgärder från departementets sida?
Herr talman! Jag vill först ge ett svar på Ingbritt Irhammars fråga. Hur säkra skall våra fängelser vara? De bör vara så säkra som det över huvud taget går att åstadkomma. Ingbritt Irhammar ställde också frågan om jag tycker att den väg som Björn Weibo har föreslagit är fel väg att gå. Dess värre vet jag inte vilken väg han har föreslagit att vi skall gå, och jag kan därför inte svara på den frågan. Men jag kan formulera min egen uppfattning om det hela. Jag anser att alla optimala åtgärder bör vidtas för att förhindra rymningar. De åtgärder som för närvarande är föremål för överväganden, som har genomförts eller som kommer att genomföras, kommer att leda till att säkerheten avsevärt kommer att öka. Vi kan granska statistiken för att se vilka effekter de vidtagna åtgärderna har lett till. Den säger att antalet rymningar från de slutna riksanstalterna har minskat. Det totala antalet rymningar från anstalter i övrigt har också minskat, om man tar hänsyn till att antalet intagna, beläggningen på anstalterna, har ökat. De åtgärder som hittills har vidtagits har haft effekt, och vi har ändå inte genomfört allt som är påbörjat. Ingbritt Irhammar menar att regeringen skall ompröva den linje den har valt och följa centerpartiets linje när det gäller permissionerna, om jag förstod saken rätt. När det gäller dessa kan jag inte se av den statistik vi har att det är genom att ytterligare förändra permissionsreglerna som vi kan åstadkomma en minskning av antalet rymningar. Jag uppmanar Ingbritt Irhammar att närmare studera statistiken och därefter komma med konkreta förslag till ytterligare åtgärder som kan främja säkerheten i våra anstalter. Jag skulle välkomna den typen av konstruktiva förslag som baseras på faktisk kunskap om förhållandena.
Herr talman! Jag skall kanske förtydliga min fråga om hur säkra regeringen anser att anstalterna bör vara ur rymningssynpunkt. Enligt Björn Weibos uttalande — om det nu är korrekt återgivet i pressen; vi vet att pressens uppgifter ibland kan vara felaktiga — får fängelserna inte vara alltför rymningssäkra, eftersom det då uppstår en risk för att brottslingarna tar gisslan, och detta innebär en fara för kriminalvårdens personal. Är detta rätt väg att gå för att skydda kriminalvårdens personal? Och är det rätt väg att gå i fråga om brottslingars möjlighet att kunna ge sig av? Jag tog i mitt tidigare inlägg inte upp ett annat område som jag skulle vilja ha upplysningar om, nämligen frågan om de brottslingar som är dömda till vård och avviker — det gäller både de brottslingar som är dömda till sluten psykiatrisk vård och dem som vårdas på § 12-hem. Det har visat sig att det bland dessa fångar sker i genomsnitt en rymning i veckan, och ibland upp till två i veckan. Är detta acceptabelt?
Herr talman! Justitieministern sade i sitt andra inlägg att statistiken säger att antalet rymningar har minskat. Jag vill fråga justitieministern: Har Per Colliander, byråchef i kriminalvårdsstyrelsen, fel? Jag tänker inte upprepa de siffror som jag tidigare redovisade. Men jag undrar: Vad är det för siffror justitieministern har, som skulle bekräfta hennes påstående att antalet rymningar har minskat? Antalet har uppenbarligen, åtminstone i fråga om grova brottslingar, ökat. Detta är, som justitieministern säger, allvarliga frågor. Det är vi uppenbarligen överens om. Två polismän ligger svårt skadade. Faran är inte över för dem. Detta hade aldrig behövt hända om det inte hade funnits en slapphet i övervakningssystemet. Det beror enligt min mening inte på personalen utan på bristande säkerhet i själva systemet. Det har regeringen ännu inte gjort någonting verkningsfullt åt.
Herr talman! Jag noterar att Göthe Knutson inte säger någonting om de åtgärder som jag redovisade i mitt svar, nämligen de åtgärder som kriminalvårdsstyrelsen och den arbetsgrupp som har tillsatts, efter noggrann genomgång av säkerhetsåtgärderna har föreslagit. Jag tolkar detta som ett erkännande av att det är väl genomtänkta och goda åtgärder. Göthe Knutson uttalar sig däremot förvånat över att det inte nu skall vidtas åtgärder för att förhindra rymningarna. Men anledningen till detta är ju att det vidtas ett oerhört stort antal åtgärder. Det är ganska exakt ett år sedan Göthe Knutson ställde samma fråga till mig som den han ställer i dag. Den siffra som han i dag nämner — 228 — motsvarades då av siffran 270. Detta är en minskning sedan förra året, Göthe Knutson. Det borde väl åtminstone vara uppmuntrande. Men den siffran är inte särskilt intressant, den siffran talar om hur många som vid en viss tidpunkt befinner sig på fri fot. Den intressanta siffran är möjligtvis antalet grova brottslingar på fri fot; då var den siffran 51 personer, numera är den 48, sedan tre i dagarna har gripits av polisen. Det är denna siffra som är den intressanta. Men då skall man också veta att en av dessa brottslingar rymde för så länge sedan som 1972. Flertalet av dessa personer har alltså varit på rymmen även under den tid då den borgerliga regeringen satt vid makten. Antalet rymningar har sedan den tid då den borgerliga regeringen satt vid makten minskat med en tredjedel. Det gläder mig att de åtgärder vi har vidtagit ändå har haft en viss effekt.
Herr talman! Jag noterar att justitieministern inte besvarade min fråga huruvida man skall acceptera en viss möjlighet för brottslingar att rymma från fängelse för att undvika att brottslingar i stället tar gisslan. Jag tycker att detta är en allvarlig fråga, som behöver ett svar och ett förtydligande, också vad gäller vilken inriktning man bör ha på anstalterna. När det gäller permissioner har centern ställt krav på restriktivitet i fråga om permissioner för alla som är dömda till fängelse i två år. Oberoende av hur många brott som begås i samband med permissioner och i samband med att man avviker vid permissioner så ser vi våldsoch rånbrott som lika allvarliga som t.ex. narkotikabrott.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för hennes repliker och för att hon nu presenterade siffror. Det finns minst två olika slags siffror: Antalet rymningar och antalet rymlingar på fri fot. Sedan kan man — så som kriminalvårdsstyrelsen också gör — dela upp rymlingarna i grova brottslingar resp. Övriga. Det jag ser som mest allvarligt — och detsamma gäller nog för allmänheten — är de siffror som presenterades av Per Colliander, byråchefen, som jag nyss hänvisade till. Dessa siffror visar inte på någon minskning i antalet rymningar. Varje rymning är ju ett misslyckande. Ingbritt Irhammar ställde tidigare en fråga angående Björn Weibos uttalande om att man helt enkelt inte skall ha alldeles rymningssäkra fängelser. Detta uttalande är alldeles säkert korrekt, eftersom det har förekommit i en tidskrift innan det senare kom med i Expressen. Detta uttalande är mycket anmärkningsvärt, lika anmärkningsvärt som att Ioan Ursut över huvud taget kunde fly genom en springa som inte är möjlig att ta sig igenom ens för ett mindre djur.
Herr talman! Som svar på den fråga Ingbritt Irhammar ställde tidigare om personer dömda till vård av olika slag och om dessa personers rymningar från institutioner, vill jag hänvisa till det svar som socialministern gav på en liknande fråga här i kammaren den 10 oktober. När det gäller frågan om hur rymningssäkert man skall göra ett fängelse, ställt i förhållande till risken för personalen, anser jag det vara en mycket angelägen uppgift för chefen för kriminalvårdsverket att, när åtgärder vidtas för att hindra rymningar från att ske, även i det sammanhanget beakta personalens säkerhet. Detta är en oerhört angelägen uppgift. Längre än så kan jag inte gå i mitt svar på den frågan. Göthe Knutson intresserade sig för siffror och undrade vad det var för siff ror jag åberopade. De är tagna från kriminalvårdsstyrelsens statistik från den 11 oktober 1989. Det sägs där att budgetåret 1987/88 rymde från slutna riksanstalter 59 personer, medan motsvarande siffra för förra budgetåret är 50. Det var bara detta jag konstaterade.
Herr talman! Jag finner det väldigt anmärkningsvärt att vi inte får ett klart besked om huruvida det verkligen kan vara rätt att ge möjligheter till rymning för att skydda personalen. Måste man inte för att skydda personalen gå fram på ett annat sätt än att se till att det finns kryphål, som fångarna kan använda för att ta sig ut och ge sig i väg från anstalterna? Jag är förvånad över att vi inte får ett klarläggande på den punkten. När det gäller alla dem som är på fri fot av dem som är dömda till vård hänvisar justitieministern till ett tidigare svar. Jag är ledsen, men jag hinner inte läsa igenom alla snabbprotokoll. Därför skulle jag vilja ha ett svar på frågan: Är det verkligen acceptabelt att, av alla dem som är dömda till vård, en till två personer i veckan rymmer från anstalterna?
Herr talman! När det gäller siffrorna kan vi återigen konstatera att det finns ytterligare grupperingar, nämligen avvikelser vid permission resp. rymningar från anstalter. Statsrådet tog upp något som har förekommit här och där i debatten som ett argument för att inte göra anstalterna rymningssäkra, nämligen att personalen skulle utsättas för risker på det sättet. Men visst har vi i Sverige råd med så pass mycket kriminalvårdspersonal när det är fråga om personer som de nu aktuella, att vi inte skall riskera polismäns och andra människors liv. Det får inte vara en sådan brist på personal i fängelser att detta blir en ursäkt för att fångarna skulle ta gisslan. Hur skulle fångarna för övrigt ta gisslan, statsrådet, om de inte får in vapen i fängelserna? Hur skall vapen kunna komma in i ett fängelse om det inte föreligger en slapphet?
Herr talman! Jag noterar att Göthe Knutson uppenbarligen är nöjd med det besked som jag har givit om vilka åtgärder som kriminalvårdsverket vidtar för att säkerställa att rymningar försvåras.
Herr talman! Jag vill återanknyta till det som justitieministern nämnde om att man skall ha en viss möjlighet att lämna anstalterna med tanke på risken för personalen att bli tagen som gisslan. Det är inte riskfritt att bli tagen som gisslan. Det vore ytterst allvarligt att som kriminalvårdspersonal bli tagen som gisslan. Det kan vi inte acceptera, men andra skyddsåtgärder måste vidtagas än att öka flyktmöjligheterna för brottslingar.
Herr talman! Jag är naturligtvis utomordentligt nöjd om jag — liksom svenska folket — får klart för mig att vi har en justitieminister som nu tänker göra precis allt som göras kan för att vi skall kunna leva säkrare och för att inte det här som vi sett flera exempel på skall inträffa på nytt. Detta är djupt allvarligt och de två svårt skadade polismännens öde skall vi inte glömma när vi diskuterar kriminalpolitik. Vidare vill jag gratulera statsrådet till varje notering av ett minskande antal rymningar. Dess värre ligger dessa på en alltför hög nivå och tyvärr måste jag upprepa de skrämmande siffror som här fanns återgivna i tidningen Expressen.

Herr talman! Kent Lundgren har frågat mig om jag delar hans uppfattning att det behövs en bred parlamentarisk utredning om rättsväsendet i syfte att återupprätta förtroendet för den svenska rättsstaten. Kent Lundgrens fråga innehåller flera svepande påståenden om vårt rättsväsende, som jag inte ser någon anledning att bemöta här. Däremot vill jag säga att jag — till skillnad från Kent Lundgren — anser att allmänheten har anledning att hysa ett stort förtroende för vårt rättsväsende. Vi har ett rättsväsende som fungenrar väl, även sett i ett internationellt perspektiv. Självfallet blossar det då och då upp en debatt, som ofta har sin utgångspunkt i något enskilt uppmärksammat fall. Det är naturligt med den öppna och kritiska attityd som medborgarna kan inta i ett rättssamhälle som vårt. Lika naturligt är det också att, då det visar sig föreligga ett verkligt problem, detta angrips genom lagstiftning, utbildning, omorganisation eller på annat sätt. Det är ett led i regeringens ansvar för rättsväsendet. Mitt svar till Kent Lundgren är alltså att det inte behövs någon bred parlamentarisk utredning av det slag som Kent Lundgren efterlyser. Däremot är det viktigt att fortsätta allt det arbete som kontinuerligt bedrivs för att förbättra och stärka rättssystemet och rättsväsendets institutioner.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hade inte något annat val än att ta till svepande formuleringar när jag ställde min fråga. Reglerna är ju sådana att man inte skall ta upp och tala om enskilda fall i detta forum. Men justitieministern får gärna komma till miljöpartiets kansli under nästa vecka, så kan vi i så fall litet mer informellt tala vidare om saken. Min erfarenhet av näringslivet — jag arbetar med bl.a. organisationer och flödesanalyser — säger mig att när man har hållit på tillräckligt länge med att lappa och laga behövs det då och då ett övergripande grepp och en översyn, och det gäller egentligen för all verksamhet som har med beslutsgångar och människohantering att göra. Jag anser alltså att rättsväsendet inte fungerar bra, men jag konstaterar bara — jag räknar med att också den här gången få ett ganska kort svar — att eftersom justitieministern anser att det fungerar, har jag inte mycket val. Till de människor som skriver till mig och beklagar sig får jag således svara att justitieministern har sagt att vi har ett bra rättssystem i det här landet.
Herr talman! Ja, vi har ett bra rättssystem i vårt land. Men detta innebär inte att allting är problemfritt. Tvärtom, vi arbetar oförtrutet för att förbättra de regler som gäller i vårt samhälle och de institutioner som har att hantera regelsystemet. Låt mig bara nämna en del av de områden som Kent Lundgren tog upp som exempel på förhållanden som inte fungerar bra. Det handlar om polisens möjligheter att ingripa mot brottslig verksamhet. I fråga om polisens arbete har det skett en del decentralisering av organisationen. Numera beslutar de enskilda polisdistrikten i större utsträckning. Det pågår oavbrutet ett kontinuerligt arbete som syftar till att utveckla polisens arbetsmetoder. Det pågår en oavbruten diskussion om polisens resurser och sättet att använda dessa. Den diskussionen måste fortsätta. Kent Lundgren nämnde häktingsreglerna. Vi har nya häktningsregler som trädde i kraft i april 1988. De håller på att utvärderas av domstolsverket tillsammans med riksåklagaren och Sveriges Advokatsamfund. Inom kort förväntas de överlämna resultatet av denna utvärdering till justitiedepartementet. Då får vi se vilka förändringar detta kan föranleda. Kent Lundgren nämnde vidare halvtidsfrigivning. Fängelsestraffkommittén har föreslagit en återgång till villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Förslaget övervägs nu inom justitiedepartementet. Kent Lundgren nämnde också behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. Även där pågår ett lagstiftningsarbete. När det gäller bevakning av anstalter och rättspsykiatri kan jag hänvisa till den debatt som nyss fördes med anledning av frågor som rörde rymningar. Samtliga de frågor som Kent Lundgren nämner är föremål på ett eller annat sätt för överväganden, utredningar och lagförändringar. Så kommer det att vara också i framtiden. Men varje konkret förslag till ytterligare förbättringar från vilket parti det vara månde tar jag emot med stor tacksamhet och lyhördhet.
Herr talman! Jag tackar för denna redovisning. Jag är medveten om att mycket pågår. Min erfarenhet säger mig att vad det här handlar om är att se frågan i ett helhetsperspektiv, att ha ett helhetsgrepp och att få in varje sak på sin plats. Utgångspunkter för detta är ju att diskutera den totala funktionen. Vad vill vi med rättssystemet? Vill vi förvara folk? Vill vi skydda samhällsmedborgarna från folk som är ute på farliga vägar, eller vill vi rehabilitera dessa människor? Jag anser att helhetssynen på vår människobehandling är väl värd ett helhetsgrepp och en total översyn.

Herr talman! Margareta Fogelberg har frågat mig om regeringen är beredd att påskynda upprustningen av västkustbanan med dubbelspår och planskilda eller bevakade korsningar. Det finns ett betydande behov av modernisering och anpassning av järnvägsnätet till dagens resandeströmmar. Ett av de mest angelägna projekten är fortsatt kapacitetsutbyggnad på västkustbanan. Utöver det ordinarie anslaget för banverkets nyinvesteringar, har riksdagen förklarat sig beredd att anslå särskilda medel för dubbelspårutbyggnad på västkustbanan. Under förutsättning att lokala och regionala intressenter svarar för en del av kostnaderna, kommer dessa medel att utnyttjas för sträckan Göteborg-Kungsbacka. Arbetet med att försöka samordna olika intressenter vad gäller denna finansiering pågår för närvarande. Även om järnvägen är ett av de mest trafiksäkra transportmedlen är målsättningen givetvis att successivt förbättra säkerheten. Plankorsningen mellan väg och järnväg är ett allvarliglt säkerhetsproblem och i år satsas ca 180 milj.kr. för att bygga bort plankorsningar eller förstärka säkerheten i befintliga korsningar. En annan viktig del i säkerhetsarbetet är att genom information öka trafikanternas respekt för järnvägsövergångarna. Jag anser att det är utomordentligt angeläget att, inom ramen för vägverkets och banverkets anslag, åtgärder för ökad säkerhet ges hög prioritet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, fast min fråga egentligen gällde om regeringen var beredd att påskynda upprustningen av västkustbanan. Frågan om denna järnväg har nu stötts och blötts under så många år att det inte är särskilt konstigt om hallänningar och andra börjar tycka att vi politiker är opålitliga. Vem skall man egentligen tro på? Kan man lita på riksdagen, som flera gånger sedan 1980-talet har förutsatt att västkustbanan byggs färdig utan dröjsmål? Kan man lita på SJ, som har uttalat att det är angeläget att utbyggnaden fortsätter i ökad takt? Kan vi lita på banverket, som givit högsta prioritet åt dubbelspåret mellan Göteborg och Veinge, eller kan man tro på statsrådet självt som faktiskt har sagt att han delar banverkets uppfattning? Varför går det så långsamt när villigheten på alla håll tycks vara så stor? Människor accepterar inte längre att regeringen skjuter över ansvaret på banverket, eftersom banverket inte anser att anslagen är tillräckliga. Jag kan inte acceptera att moderater och socialdemokrater har fått gehör här i kammaren för ett minst sagt skamligt förslag om att låta kommuner utmed banan bekosta en del av järnvägen. Samma riksdagsmajoritet har faktiskt varit med och bestämt att staten skall stå för stomjärnvägarna. Det är bara regeringen som kan förse banverket med resurser. Eftersom min fråga gällde om regeringen är beredd att påskynda det här arbetet, vill jag gärna veta om kommunikationsministern har för avsikt att över huvud taget göra något för att problemet med västkustbanan i sin helhet skall få en lösning.
Herr talman! Jag tycker att Margareta Fogelbergs inlägg är utomordentligt förvånande. Riksdagen har beslutat om anslagen för innevarande budgetår. Det måste Margareta Fogelberg vara väl medveten om. Banverket har nu att arbeta inom den ramen. Regeringen bör lämpligen inte gå in mitt under pågående budgetår och göra omprioriteringar. Riksdagen har gjort en beställning och beslutat att anslå extra medel för att utbyggnaden av dubbelspår på västkustbanan skall kunna fortsätta utan avbrott. Det påslag som gjordes när man avsatte 65 milj.kr. och utlovade ytterligare 70 milj.kr. till 1990/91 innebar i och för sig ett påskyndande. Folkpartiets ledamöter ansåg däremot att 50 miljoner skulle anvisas.
Herr talman! Anslagen är villkorade på så sätt att kommunerna skall ställa upp med en hel del pengar. Jag är faktiskt beredd att använda ordet utpressning i sammanhanget, eftersom det var fråga om det. Jag hävdar fortfarande att stomjärnvägen är statens angelägenhet. Den skall man inte behöva lägga på kommunerna. Statsrådet sade i sitt svar att järnvägen är ett trafiksäkert transportmedel. Jag tycker att det skulle vara utomordentligt olyckligt om t.ex. en fast förbindelse över Öresund skulle stå färdig före dubbelspåret på västkustbanan. När det långväga transporterandet av gods definitivt har anpassat sig efter landsvägstransporter lär det bli mycket svårt att motivera till en övergång till järnväg. Vi får då fortsätta att leva med olyckor och miljöstörningar på E 6.

Herr talman! Margitta Edgren och Anita Jönsson har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av luftfartsverkets beslut att omstrukturera flygtrafikledningen och minska antalet ledningscentraler från tre till två, med placering i Sundsvall och Arlanda. Jag besvarar nu frågorna i ett sammanhang. Luftfartsverket har det övergripande ansvaret för att flygtrafikledningen i Sverige bedrivs på ett så rationellt och för flygsäkerheten tillfredsställande sätt som möjligt. Frågan om ledningscentralernas placering ligger inom ramen för detta ansvar. Det nämnda beslutet om de s.k. områdescentralernas framtida antal och placering är endast preliminärt. Ärendet kommer senare att ytterligare behandlas av luftfartsverkets styrelse. Det bör också noteras att eventuella förändringar i organisationen beräknas komma i fråga först vid sekelskiftet. Jag vill också erinra om att den regionalpolitiska kommittén har berört frågan om ledningscentralernas placering i sitt betänkande, som nu är föremål för remissbehandling. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta några särskilda åtgärder i frågan.
Herr talman! Tack för svaret, Georg Andersson. Det finns ett par nyckelord i svaret, som jag gärna vill ta fasta på. Det gäller att beslutet endast är preliminärt, att förändringar skall ske först vid sekelskiftet och att den regionalpolitiska kommittén har berört frågan. Eftersom beslutet endast är preliminärt, finns det hopp och möjligheter att även statsrådet uttrycker en värdering, åtminstone i regionalpolitiskt sammanhang. Om vi nu driver en kampanj på temat att hela Sverige skall leva, kan det inte vara vettigt att omorganisera och flytta från en region till en annan inom den överetablerade sfären i Sverige. Förändringar skall ske tidigast vid sekelskiftet, men oron finns i dag. I dag finns det 150 flygledare på Sturup. 20 av dem har redan sökt tjänstledigt för studier. Genomsnittsåldern bland dessa 150 är 34 år. Om de inte vill flytta med, utan själva vill ta initiativ till en förändring av sin yrkestillhörighet måste de göra det i dag, och det gör de också. Ett annat argument gäller ekonomin. Luftfartsverkets styrelse har fått se på flera förslag. De har valt ett förslag som blir 225 milj.kr. dyrare på 15 år än andra föreliggande förslag. Förutom dessa 150 på Sturup kan vi säga att det finns en brist i hela Sverige på 100 flygledare. I dag löses det eftersom man har utbildning vid Sturup och lärarna går in och täcker bristen. Om man flyttar flygledningen kommer utbildningen inte längre att finnas kvar vid Sturup. Då kommer ytterligare människor att beröras, utöver de 150 som det preliminära beslutet i dag omfattar.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag är fullt medveten om att statsrådet har få möjligheter att agera direkt i det här ärendet. Det är ändock viktigt att vi ifrån denna talarstol påtalar när vi finner att de statliga myndigheterna inte följer de regionalpolitiska mål som vi har ställt upp i riksdagen. I svaret tar statsrådet Georg Andersson upp att det finns en regional kommitté som arbetar. Av den anledningen tycker jag att det är mycket viktigt att man väntar med beslutet. Det vore olyckligt att föregripa den regionalpolitiska kommitténs arbete. Jag har haft möjlighet att ta del av många av de handlingar som har legat till grund för beslutet. Många frågeställningar är mycket oklara. Verkställandet av beslutet beträffande de tre flygledarcentralerna ligger långt fram i tiden. Jag kan inte låta bli att fundera över det logiska i att omlokalisera en stor mängd människor till en region, som man av regionalpolitiska skäl härifrån strävar att flytta ut verksamheter ifrån. Det mest relevanta hade i stället varit — med tanke på kritiken mot de ekonomiska beräkningarna i beslutsunderlaget och andra brister — att man hade väntat med beslutet. Länsstyrelsen i Malmö har agerat och skickat i väg en tjänsteskrivelse, där man påtalar att det från beredskapssynpunkt är viktigt att kontrollcentralen behålls på Sturup, eftersom personalen är krigsplacerad i söder. Vid en mobilisering måste man snabbt inställa sig för att höja beredskapen. Flygledningscentralen på Sturup arbetar dessutom i stor utsträckning med militär verksamhet. Min förhoppning är alltså att man väntar med beslutet.
Herr talman! Jag har förståelse för de regionalpolitiska reaktioner som kommer till uttryck genom Margitta Edgren och Anita Jönsson och från många andra håll. Jag vill än en gång betona att det beslut som har fattats i luftfartsverket är preliminärt. Margitta Edgren vill att jag nu skall gå in i beslutsprocessen och uttala en ståndpunkt. Nu vet jag att jag redan har blivit anmäld till konstitutionsutskottet för påstått ministerstyre, och jag avser inte att ge ytterligare näring åt sådana misstankar och anklagelser. Låt mig bara upplysningsvis säga att Arlandacentralen med för närvarande ca 210 personer är den största av de tre områdescentralerna. Nuvarande personalstyrka vid Sturup är 165 personer. Av dessa tillhör 25 personer tornet och administrationen, som inte berörs av omstruktureringen. Jag vill också betona att flygledarskolan i Sturup är helt utanför denna diskussion. Luftfartsverket har beräknat att totalt 81 personer kommer att behövas för flygledning på Sturup efter en eventuell omstrukturering. Då skall man observera att eventuellt tillkommande behov på grund av trafikökning inte är inräknade. Dessa uppgifter lämnar jag bara upplysningsvis. Det innebär inget personligt ställningstagande i denna fråga.
Jag vill passa på och meddela att den automatiska tidtagningen inte fungerar. Ni får lita på min handdrivna tidtagning.
Herr talman! Det vore mig mycket fjärran att försöka locka Georg Andersson att säga något som kan föranleda en anmälan till konstitutionsutskottet. Men nog finns det ändå möjligheter att uttala en värdering när det gäller synen på regionalpolitik och kampanjen Hela Sverige skall leva. Kampanjen skall ju även tolkas av luftfartsverkets styrelse. Jag kan inte tänka mig att det är ministerstyre. När det gäller flygledningscentralerna i Stockholm och på Sturup är de lika stora. Centralerna gör lika mycket arbete, även om det är olika antal personer anställda. Lika väl som Georg Andersson har tillgång till underlag, har även jag talat med människor på Sturup. Man säger där att det inte är möjligt att genomdriva en bra och fullständig flygledarutbildning, om man inte har tillgång till en flygledningscentral som har hela spektrumet av tjänster.

Herr talman! De personalpolitiska konsekvenserna finns tyvärr inte alls belysta i denna utredning, och det finns inga kostnadskalkyler för de sociala konsekvenser som kan uppstå om människorna flyttas. Det har talats om att människor kommer att sluta efter hand. Men denna verksamhet måste ha en anpassad bemanning under hela sin funktionstid. Det innebär att bemanningsbehovet ökar proportionellt med trafikens tillväxt. Under den tidsperiod som man nu talar om räknar man med att trafiken skall fördubblas. Som jag tidigare har sagt behöver det därför göras ytterligare analyser.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

Inom SJ pågår för närvarande arbete med planering av utbyggnad och modernisering av såväl terminal som spåranläggningar i Haparanda. Enligt uppgift från SJ kommer detta arbete att leda till betydande förbättringar av godshanteringen i Haparanda. Det planeringsarbete som pågår gäller uppförande av ett tak över lastkajen samt olika magasinsbyggnader för mellanförvaring av gods. Vidare planerar man för ombyggnad av bangården.
Herr talman! Låt mig först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Äntligen har man kommit i gång med arbetet att planera terminalen. Självfallet är det så att skall man vara effektiv i sin hantering måste man kunna hålla till inomhus när man lastar och lossar ömtåliga varor. Är det så att alla dessa investeringar tar tid att genomföra, torde det vara angeläget att börja med att lägga tak över anläggningen, så att hanteringen blir effektiv. Det gläder mig att saker är på gång, och jag har förhoppningen att man inte bara skall planera utan att man så snart som möjligt kommer till skott och börjar med investeringarna.

Herr talman! Rune Thorén har, med hänvisning till ett pressmeddelande från transportrådet om minskad tågupphandling för nästa år, frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förändra det preliminärt träffade avtalet så att några försämringar inte uppstår. Viola Claesson har frågat mig om jag anser att transportrådets ekonomiska underlag på 618 milj.kr., vilket använts i diskussionen med regionala intressenter, är korrekt. Eftersom frågorna gäller samma sak, nämligen tågupphandling, har jag valt att besvara dem samtidigt. Med det trafikpolitiska beslutets nya rollfördelning skall staten genom transportrådet upphandla sådan interregional persontrafik som har en klar regionalpolitisk betydelse, men som SJ inte kan upprätthålla på affärsmässiga villkor. Transportrådet har nyligen på regeringens uppdrag redovisat ett principförslag för denna trafik. Förslaget innebär att 618 milj.kr. används för köp av interregional persontrafik. Dessutom föreslås 50 extra miljoner för utveckling av tågtrafiken till Norrland samt i Värmland och Bergslagen. I enlighet med riksdagsbeslutet har transportrådet inte upphandlat trafik som bedömts vara lokal eller regional. Den slutliga utformningen av denna trafik anses i stället bero på dem som är ansvariga för länens kollektivtrafik, nämligen trafikhuvudmännen. Transportrådets förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Förslag till trafikupphandling med redovisning av medelsbehov kommer att föreläggas riksdagen i den kommande budgetpropositionen. Jag vill vidare avslutningsvis nämna att jag avser att se över hur den fortsatta upphandlingen av tågtrafiken kan förbättras.
Herr talman! Jag tackar för svaret, även om jag naturligtvis inte är helt nöjd med det. Jag påminner mig hur denna eftermiddag började kl. 14.30. Miljöministern sade då att det skulle vidtas kraftfulla åtgärder för att skapa en mer miljöinriktad trafik. Min fråga är ställd beroende på att en del av den trafik som finns på stomlinjenätet läggs ned, vilket kommer att innebära att det blir fler och fler bussar och mer biltrafik. Jag är ändå glad över att höra slutkommentaren från kommunikationsministern. Det betyder att man i regeringen tar del av vad riksdagen uttalar. En enig riksdag uttalade den 28 april när ärendet behandlades att den ordning som för närvarande gäller beträffande uppköpen inte kan fortsätta. Riksdagen begärde att det hela skulle ses över. Såvitt jag förstår är det detta som ministern håller på med. Jag tycker att det är oerhört viktigt.
Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag har ställt frågan om de 618 milj.kr. som har angi vits som en ekonomisk ram i transportrådets diskussioner med länstrafikmyndigheterna är korrekta är att transportrådet har använt den summan och kostnadsramen som påtryckningsmedel på länsorganen. Flera språkrör, talesmän, för de olika länstrafikmyndigheterna har uppfattat situationen så. De menar att de har tvingats att ta ställning till en ram och de undrar vem det är som har fastställt den. Jag vill upprepa min fråga, eftersom jag inte fick något svar på den. Jag vill veta var denna kostnadsram på 618 milj.kr. kommer från. I min hand har jag nämligen en kopia på regeringsbeslut och ett uppdragsbrev från kommunikationsdepartementet till just transportrådet. Där nämns det ingen kostnadsram på 618 milj.kr. Som kommunikationsministern helt riktigt påpekar behövs det en annan ordning än den som har rått hittills. Det är regeringen som ger förslag till riksdagen, och det är riksdagen som fattar beslut om kostnadsramarna. Varifrån kommer transportrådets och Claes-Eric Norrboms kostnadsram på 618 milj.kr.
Herr talman! Jag vill först konstatera att vi är överens om behovet av en översyn av upphandlingssystemet. Det är ett system som inte har funnits under så lång tid men som uppenbarligen behöver ses över. Låt oss också vara överens om att detta är en ganska svår materia att hantera, om man skall uppnå alla de mål som samtidigt är uppställda på området. Till Viola Claesson vill jag säga att alla statliga myndigheter får i sina direktiv allmänna riktlinjer om vikten av sparsamhet i budgetarbetet. Att transportrådet som utgångspunkt i diskussionerna kan ha använt sig av nuvarande anslagsnivå, ca 618 miljoner, kan förklaras mot den bakgrunden. Men lägg märke till att transportrådet i sin framställan begärt ytterligare 50 miljoner i anslag, dvs. 668 miljoner. Transportrådet har alltså inte känt sig bundet till tidigare anslagsnivå på det sätt som Viola Claesson gör gällande. Vad som blir resultatet avgörs slutligen här i kammaren när ställning tas till regeringens kommande förslag.
Herr talman! Att jag kanske lät litet hovsam berodde på att jag tolkade kommunikationsministerns förra inlägg så,att han var beredd att pröva detta även för nästkommande budgetår och inte ta de 618 miljonerna som självklara och att regeringen, när den nu gör sin beredning, ser om förslaget som skall läggas fram i riksdagen behöver innehålla ett större anslag. Om jag inte minns fel sades det från SJ:s sida att man med ytterligare 50 miljoner skulle ha kunnat köra den av SJ offererade trafiken i sin helhet. Dessutom skulle över huvud taget inte någon trafik ha lagts ned om ytterligare 40, eller 100 miljoner tillförts. Detta rimmar dåligt med det som miljöministern sade, nämligen att man skall försöka se till att trafikpolitiken blir mer offensiv. Jag trodde då att det var fråga om mer spårburen trafik. Det här förslaget innebär att en mindre andel av trafiken går på spår, vilket inte kan vara någon god målsättning.
Herr talman! Rune Thorén och jag är helt överens, vilket vi visste tidigare. Vi vill ha mer bra tågtrafik, och vi vill överföra trafik från landsväg till järnväg. Men, Georg Andersson, nu påstår transportrådet, utan att det har behövt känna sig bundet till någon tidigare ram, att det har en kostnadsram på 618 miljoner och använder den som påtryckningsmedel på länstrafikorganen. Från transportrådets sida säger man till länstrafikorganen att om vissa banor skall trafikeras får länstrafikorganen lägga till pengarna själva. Men vi vet alltså, som Rune Thorén sade, att pengarna förra året var alldeles för snålt tilltagna. Då undrar jag följande: Är det möjligen det brev som skickades från regeringen till transportrådet som har lett till att transportrådet ändå har använt en kostnadsram på 618 miljoner, eller är den helt gripen ur luften? Låt mig kort citera ur regeringens upphandlingsbrev. Vad menas med denna mening? Ligger en kostnadsram dold i den vill jag veta det.

Herr talman! Lola Björkquist har frågat mig vilka åtgärder som skall vidtas för en snabb förändring av regler och praxis för utbyte av utländska körkort. För att man i dag skall få byta ett giltigt utländskt körkort mot ett svenskt krävs att man uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i körkortslagen och att man har varit kyrkobokförd i Sverige i högst ett år. Bytet görs hos länsstyrelsen, medan trafiksäkerhetsverket har möjlighet att medge undantag från reglerna om synnerliga skäl föreligger. Vissa länder uppfyller inte de krav på en god förarutbildning som finns i Sverige. Trafiksäkerhetsverket har därför undersökt om det är möjligt att ge tillstånd till utbyte av körkort endast till invandrare från de länder som man säkert vet har en ordnad och kontrollerad förarutbildning. Men tyvärr har det visat sig omöjligt att göra en rättvis och objektiv bedömning av vilka länder som bör godkännas. Därför kommer nu frågan i stället att behandlas ur ett annat perspektiv. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att tillsätta en utredning som ser över hela körkortsutbildningen. I samband med det avser jag att även ta upp frågan om utbyte av utländska körkort.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag tror faktiskt att det är ganska många som är besvikna i dag, därför att man nu skall begrava detta i ytterligare en utredning. Redan i februari hade trafiksäkerhetsverket lämnat besked om hur man såg på denna fråga. Man har från rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, länsstyrelserna och statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping samstämmigt sagt att det vore bättre att dessa förare fick göra ett enkelt förarprov. Nu använder man alltså resurser alldeles på tok. Man sitter och granskar körkort som man inte vet om de är falska eller äkta. Ärenden skickas i allt högre takt från länsstyrelserna till statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping. Detta tar mycket tid. Dessutom riskerar människor att bli anklagade för förfalskning och att komma inför domstol. Det har också visat sig att många av dessa körkort faktiskt är förfalskade. Det har man sagt i en rapport från trafiksäkerhetsverket. Därför vore det bättre att man, när man vet vad de nämnda instanserna har svarat, i stället för att så att säga begrava detta i en ny utredning satsade alla dessa arbetsinsatser och pengar på ett enkelt förarprov. Som det nu är hotas trafiksäkerheten genom att man har detta förfarande och genom att det finns människor som kör omkring utan ordentliga körkort. Det är många som slinker igenom.
Herr talman! Jag är medveten om detta problem, men det kanske inte är riktigt så enkelt som Lola Björkquist framställer det här. Det finns internationella överenskommelser på detta område och konventioner som har undertecknats. Genom konventionerna har de fördragsslutande staterna förbundit sig att godta körkort, som har utfärdats i en annan fördragsslutande stat. Vid sidan av de här nämnda konventionerna finns också vissa bilaterala överenskommelser mellan Sverige och annat land, i första hand de nordiska länderna. Det är ett ganska stort frågekomplex som måste bearbetas, som jag bedömer det. Att ett utredningsarbete av nämnt slag förs in innebär inte att vi jordfäster denna fråga, utan förhoppningsvis att man snabbt skall komma fram till en bra lösning på problemet.
Herr talman! Då vill jag fråga: Hur pass snabbt tror kommunikationsministern att man är beredd att komma fram med ett svar på frågan? Det finns ju olika sorters trafikantgrupper. Det är så att säga inte samma problem med personer med körkort från de länder som vi har slutit avtal med som det är med dem som har körkort från andra länder. I de andra nordiska länderna, och även på flera andra håll, har man just när det gäller dessa grupper ett enkelt förarprov innan körkort utfärdas. Rättssäkerheten är ju mer tryggad för dessa människor om de allesammans får köra upp än om de kanske blir anklagade för att ha en falsk handling. Jag skulle gärna vilja veta hur pass snabbt denna utredning kommer fram. Jag tror att det är många som vill veta det. Antalet ärenden av detta slag ökar dramatiskt.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att jag i dag inte kan ange något exakt slutdatum för det utredningsarbete som jag nu med stor skyndsamhet skall försöka få i gång. Ambitionen är naturligtvis att, liksom vid annat utredningsarbete, driva frågorna med den snabbhet som är möjlig.
Herr talman! Man har från trafiksäkerhetsverkets sida studerat detta i åtminstone fem år. Jag undrar över tidsperspektivet — kommer det att ta ett halvår, ett år eller fem år ungefär?

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig — med anledning av de svenska statliga insatserna i europeiska FoU-samarbetsprojekt på vägtrafikområdet — vilka fordon, vägar och kommuner som först kommer att påverkas av regeringens beslut att ett svenskt försöksområde för utprovning av ny teknik inom ramen för DRIVE och Prometheus skall skapa. Låt mig först konstatera att regeringen nyligen uppdragit åt transportforskningsberedningen att samordna det svenska statliga deltagandet i de europeiska FoU-samarbetsprojekten på vägtrafikområdet. Samordningen berör bl.a. deltagandet i Prometheus och DRIVE. I uppdraget till transportforskningsberedningen ingår att utforma en långsiktig strategi för det fortsatta svenska deltagandet i de berörda projekten samt att fastställa former för skapandet av ett svenskt försöksområde för demonstration och utprovning av ny teknik. I uppdraget till transportforskningsberedningen har också lagts fast att statens engagemang i programmen skall bygga på en helhetssyn utgående från de trafikpolitiska målsättningar som statsmakterna i 1988 års trafikpolitiska beslut slagit fast beträffande effektivitet, trafiksäkerhet och regional balans. Vidare skall särskild vikt fästas vid de målsättningar som finns beträffande vägtrafikens miljöeffekter. En referensgrupp har bildats under transportforskningsberedningens ledning för att möjliggöra denna samordning. Gruppen har nyligen påbörjat sitt arbete och kommer under den närmaste tiden att klarlägga förutsättningarna för en försöksverksamhet. Det är således för tidigt att i dag säga vilka fordon, vägar och kommuner som kommer att beröras.
Herr talman! Tack för svaret, Georg Andersson. Problemet med en diskussion om Prometheus och DRIVE är att de flesta inte vet vad vi diskuterar. De vet inte vad Georg Andersson och jag talar om nu. Trots det har regeringen redan under åren som gått anslagit mångmiljonbelopp till dessa bilindustriprojekt, för det är precis vad det handlar om. Det har mycket litet att göra med miljöoch trafiksäkerhet. Hade vi haft tid skulle jag ha försökt få ett besked av Georg Andersson om på vilket sätt projekten har med miljöförbättringar och trafiksäkerhet att göra. Det handlar om elektroniska monster enligt mitt sätt att se. Västeuropas största bilkoncerner har tagit initiativ, precis som det också tagit initiativet till att regeringen och staten nu skall satsa på demonstrationsprojekt. När Georg Andersson i sitt svar till mig säger att ett sådant demonstrationsprojekt ännu inte fastställts för vare sig fordon, speciella vägar eller kommuner, måste jag säga att det är ett mycket underligt svar. Jag har arbetat med dessa frågor under ett par års tid. Jag har haft kontakter med ganska många olika organisationer, statliga myndigheter och enskilda forskare som arbetat med de här frågorna i många år. Det besked som jag fick innan jag ställde denna fråga från ledningen av Prometheusprojektet, som finns på Chalmers teknikpark i Göteborg, var att demonstrationsoch försöksprojekt skall utföras på vägar i Västsverige, bl.a. från Göteborg upp mot Trollhättan och Vänersborg och på vägar ner mot Jönköping. Är denna uppgift en lögn, Georg Andersson?
Herr talman! Jag har svarat på den fråga som är ställd. Om Viola Claesson har fått uppgifter av någon som deltar i projektet kan jag inte bedöma dessa uppgifter. Det är transportforskningsberedningen som har fått det samordnande ansvaret för verksamheten. Viola Claesson sade att det är få som vet vad vi talar om. Jag kan konstatera att det är ganska få som lyssnar till oss. Låt mig ändå slå fast att regeringen har lagt ansvaret för samordningen på transportforskningsberedningen. Jag har stort förtroende för denna. Vi har särskilt betonat att de svenska strävandena bör innebära att ökad tyngd läggs vid de delar av forskningsoch utvecklingsprogrammen som inriktar sig på miljöaspekterna. Jag utgår från att Viola Claesson inte har någonting emot denna inriktning. Regeringen uppdrog vidare åt transportforskningsberedningen att årligen i samband med anslagsframställningen inkomma till regeringen med en samlad redovisning av utvecklingen av de svenska insatserna inom ramen för det europeiska forskningoch utvecklingssamarbetet på vägtrafikområdet, så att vi får ett underlag kontinuerligt för att bedöma utvecklingen.
Herr talman! Förra året hade jag en debatt med nuvarande talmannen, som då var industriminister, om någonting som kallas för IT 4-programmet. En del av programmet ger pengar till Prometheusprojektet, som vi nu diskuterar. Då visade i varje fall Thage G Peterson en skepsis emot detta elektroniska projekt, såsom det då såg ut. Sedan dess har miljonerna fortsatt att rulla, Georg Andersson. Bl.a. används en del av IT 4-programmets pengar till Prometheusforskningen, där projektledningen finns på Chalmers teknikpark i Göteborg. Den högsta ansvariga för projektet, som alltså får statliga pengar till sin verksamhet, har uppgett till mig — han vet att jag har sysslat med dessa frågor ganska länge — att de vägar i Västsverige som jag angav tidigare skall användas för demonstrationsprojekt. Då undrar jag: industrin har tagit initiativ men har regeringen ingenting att säga till om i dessa frågor?

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att snabbt utveckla biltågssystemet i landet. Genom det trafikpolitiska beslutet förra året har regeringen gett järnvägen klara utvecklingsmöjligheter. Baninvesteringar sker nu efter samhällsekonomiska bedömningar på en betydligt högre nivå än tidigare. SJ har också fått förutsättningar att utvecklas konkurrenskraftigt, förutsättningar som man nu alltmer tar till vara genom att erbjuda nya och bättre tjänster åt såväl godskunder som resenärer. Enligt riksdagens beslut är det SJ självt som bl.a. med utgångspunkt från kundernas önskemål bestämmer hur trafiken skall utformas. Jag tycker attdetta är en riktig ordning. Jag är därför inte beredd att vidta någon åtgärd med anledning av frågan.
Herr talman! Jag är inte bara sorgsen över det kortfattade svaret; jag måste säga att jag också är upprörd. När jag frågar efter en utveckling av biltågssystemet i det här landet, är det bl.a. därför att jag vet att flera andra länder i Europa verkligen har lyckats med satsningar på sådant. Jag gjorde ett studiebesök i Schweiz i våras tillsammans med en trafikengagerad delegation. Där finns faktiskt ett system utvecklat, som skulle kunna utgöra modell för Sveriges biltågssystem och som fungerar suveränt bra från miljösynpunkt, energisparsynpunkt osv. När jag får höra av Georg Andersson i svaret att det trafikpolitiska beslutet förra året innebar att regeringen gav SJ klara utvecklingsmöjligheter genom väldigt stora belopp — även om det uttrycks med andra ord — måste jag fråga vad Georg Andersson talar om. Här handlar det om väldigt små summor för att i Sverige utveckla en järnväg, som knappast har fått en krona på många år för utveckling. Om banverket får 10 miljarder på tio år, är det ingenting som skulle kunna ge SJ chans att utveckla ett biltågssystem i Sverige. Jag undrar om Georg Andersson skulle vilja medverka till sådana miljövänliga transportsatsningar och ge ytterligare pengar till bl.a. banverket.
Herr talman! Riksdagen har nu tagit ställning till årets budgetproposition. Vi får anledning att återkomma till frågan om hur stort utrymme det finns i nästa års budget. Det är min ambition att också i fortsättningen medverka till att järnvägen får goda utvecklingsmöjligheter. Därom råder inget tvivel. Men rollfördelningen mellan riksdag och regering å ena sidan och SJ och banverket å andra sidan måste Viola Claesson respektera. Riksdagen har faktiskt beslutat om en viss rollfördelning. Vi kan inte i riksdagen detaljreglera hur och på vilket sätt enskilda tågutvecklingsprojekt skall drivas vidare. Jag vet att SJ är intresserat av att utveckla biltågssystem och har gjort framgångsrika försök på detta område. Jag utgår från att man i den mån det finns ett kundunderlag kommer att möta detta kundbehov på ett mycket positivt och progressivt sätt.
Herr talman! Att det finns ett kundunderlag behöver Georg Andersson och jag inte ens diskutera, för vi vet att det finns. Problemet med de ynkliga små försök som knappast förtjänar att kallas för biltågsförsök som har gjorts i Sverige har bl.a. inneburit att resenärer från Stockholm har fått åka till Västerås för att kunna utnyttja det lilla biltåg som funnits. Det behövs alltså mer pengar. Jag vill till sist också säga att när vi diskuterade Prometheus och DRIVE projektet använde Georg Andersson ordet strategi. Jag menar inte att vi skall gå in och tala om exakt vilka bandelar som SJ skall använda biltåg på, men jag efterlyser en strategisk syn och litet visioner, som skulle kunna leda till något mer än nålpengar för järnvägens utvecklingsmöjligheter.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder för att minska skadeeffekterna och olägenheterna av det ökade nöjesåkandet med allt starkare och snabbare motorbåtar. Jag ser i likhet med frågeställaren med oro på de negativa effekterna av utvecklingen inom fritidsbåtsområdet. Sjöfartsverket arbetar för närvarande intensivt med dessa frågor. I samarbete med naturvårdsverket söker man ta fram lösningar på bulleroch avgasproblemen. Man har också intitierat ett arbete tillsammans med bl.a. kustbevakningen, polisen och fritidsbåtsorganisationerna för att se över kompetenskraven för förare av fritidsbåtar. Arbete pågår också med översyn av sjölagens bestämmelser om onykterhet till sjöss. Jag avser att med stor uppmärksamhet följa arbetet på området. Då Annika Åhnberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Viola Claesson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Det tackar jag för! Det var faktiskt litet mer positiva tongångar i det svar som Annika Åhnberg fick på sin fråga och som jag nu tar emot. Men jag skulle ändå vilja höra litet mer konkret om regeringen, förutom det som nämns i svaret och som jag har haft fruktansvärt kort tid att läsa. Kan regeringen ändå tänka sig att göra ordentliga ingrepp mot denna motorbåtstrafik? Det handlar ju först och främst om många fler båtar. Det handlar också om mycket större och snabbare båtar med större kapacitet, vilket också innebär mycket mera utsläpp än vad vi tidigare har drabbats av i det här landet. Finns det någon möjlighet att regeringen skulle våga göra inskränkningar i den här trafiken?
Herr talman! Jag emotser ett underlag från det arbete som pågår och som jag har redovisat i svaret på frågan. När vi har fått det underlaget får vi bedöma i vilken utsträckning det blir möjligt att genomföra åtgärder som begränsar de negativa effekterna på detta område. Jag vill inte in blanco skriva under några utfästelser om ingrepp och restriktioner, utan de måste vara meningsfulla och av sådan art att de verkligen är effektiva och kommer åt de negativa effekterna av fritidsbåtsverksamheten.
Herr talman! Jag delar verkligen Georg Anderssons och Annika Åhnbergs oro, och jag lovar att vi från vpk:s sida också kommer att se på det underlag som kommer att presenteras så småningom. Vi skall återkomma; jag hoppas att Georg Andersson då har konkreta förslag att komma med.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att körkortselever från Skåne tillfredsställande skall kunna framföra bil/mce efter godkänd utbildning på 110-vägar, då sådan körning fr.o.m. nu ej ingår i utbildningen. Något krav att under utbildningen köra på 110-vägar har aldrig funnits. Det finns således inget skäl att med anledning av vad som anförts i frågan vidta någon speciell åtgärd.
Under föregående riksmöte gav riksdagen som sin mening regeringen till känna att Sverige i WHO skall verka för internationella regler, innehållande etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak.
Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen har gjort för att i WHO få till stånd internationella etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak. I enlighet med riksdagens önskemål instruerade regeringen den svenska delegationen att ta upp frågan om riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak vid årets världshälsoförsamling i Geneve i maj. Frågan togs dessförinnan upp vid förberedande nordiska samråd. Det gick dock inte att få stöd för ett samlat nordiskt agerande i frågan. I ett svenskt anförande under världshälsoförsamlingen uppmanades WHO att i sitt fortsatta arbete aktivt driva en internationell samordning av reglering av marknadsföring av tobak och alkohol. Bland vissa medlemsländer finns ett starkt motstånd till att WHO skall engagera sig i frågor som berör internationell handel. Den svenska delegationen försökte bl.a. i ett tillägg till en resolution om tobak eller hälsa få in skrivningar om riktlinjer för marknadsföring. Efter förhandlingar med andra delegationer utformades en skrivning som bl.a. innebar att WHO:s generaldirektörer skulle stödja länder som så önskade i deras arbete att kontrollera främjande av tobakskonsumtion. Emellertid visade sig även detta mycket modesta tillägg vara kontroversiellt. USA:s delegation ville inte godta denna skrivning men avstod slutligen från att rösta emot. Vidare togs frågan upp i WHO:s regionalkommitté för Europa i september i år, där Sverige hävdade att WHO skulle arbete för globala riktlinjer för marknadsföring av tobak. Den svenska delegationen anförde också att det är viktigt att WHO och nationella hälsovårdsmyndigheter bevakar frågor om försäljning och marknadsföring av tobak i internationella handelsöverenskommelser så att det finns en samordnad syn på dessa frågor. Sverige begärde också att WHO skall göra en särskild studie av en EG-harmonisering vad gäller skatter på alkohol och effekterna på WHO:s mål att minska alkoholkonsumtionen med 25 Yo till år 2000. Jag har själv tagit upp möjligheterna att inom WHO få till stånd etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak i samtal med WHO:s biträdande generaldirektörer dr. Abdelmoumene vid hans besök i Sverige den 19 september 1989. Hans svar var att det inom WHO gäller att först hitta former för begränsningar av marknadsföring av tobaksprodukter och att WHO för närvarande inte bedömer det ändamålsenligt att föra ett tvåfrontskrig. Barbro Westerholm kan vara förvissad om att regeringen även i fortsättningen kommer att bevaka denna fråga.
Herr talman! Ja tack, det här låter nästan litet déja vu: USA har aldrig tyckt om att man går in på marknadsföringsriktlinjer och sådant när det gäller barnmat och läkemedel. Jag tror att man börjar från fel håll om man går in på det sätt som regeringen nu har gjort. Det blir då mest prat och mot stånd. Jag tror att man bör göra just som man gjorde i barnmatsoch läkemedelsfrågan, nämligen försöka få till stånd ett internationellt möte, där man har konsumentorganisationer, hälsooch sjukvårdsfolk-, industrin, forskare — de berörda parterna — inblandade. Vi bör ha med några experter, som tar fram ett underlag och med goda och dåliga exempel visar att så här ser det ut. Sedan får vi diskutera oss fram till hur vi vill ha det och hur man skall kunna nå det målet. Man bör skapa ett underlag att föreläggas WHO:s styrelse och världshälsoförsamlingen men göra detta så, att man inte trampar på de olika ländernas självbestämmande när det gäller att välja vilka regler som man bör arbeta efter. Detta har i de två tidigare fallen visat sig vara en bra grund för agerande i WHO. Jag tror att vi skall försöka med den vägen i stället.
Herr talman! Under den korta tid som har gått sedan riksdagen gjorde sitt uttalande i den här frågan har regeringen ändå försökt utnyttja de tillfällen som funnits för att få till stånd överläggningar och diskussioner med WHO. Om vi sedan skall gå till väga på något annat sätt i fall vi inte får gehör för den här vägen, får vi naturligtvis överväga när vi har slutfört de diskussioner som pågår.
Herr talman! Erfarenheten från just arbetet med en riktlinje för marknadsföringen av barnmat och läkemedel visar ju att man inte skall ge upp när man kommit till det här stadiet, eftersom man varit där när det gällt de båda nämnda områdena, utan man måste alltså gå vidare. Man kommer i mål! Men det här är jättesvårt. Det är massor av pengar involverade i detta, och jag vet att man skulle kunna få god hjälp av de internationella konsumentorganisationer som finns, exempelvis IOCU och HAI.
Herr talman! Som jag sade i slutet av mitt svar avser regeringen att även i fortsättningen bevaka frågan, och då får vi diskutera formerna framöver.

Herr talman! Anita Stenberg har frågat mig hur jag kommer att agera för att så snart som möjligt få bort det hot mot människors hälsa som kärnkraften utgör. Regeringen kommer att följa riksdagsbeslutet om kärnkraftsavvecklingen. Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett beredningsarbete inför de konkreta beslut som erfordras. För egen del har jag att inom ramen för ett övergripande ansvar för folkhälsan bevaka hälsofrågorna inom detta beredningsarbete.
Herr talman! Tack för svaret, socialministern! Cancerforskaren och filosofie doktorn i matematik Rosalie Bertell har i sin bok Ingen omedelbar fara tagit upp problemen med lågdosstrålningen. I Wisconsin i USA gjordes det 1971-1975 en undersökning som visade en klart ökad dödlighet bland för tidigt födda vilkas mödrar bodde i den vanligaste vindriktningen från ett normalt kärnkraftverk. Man kunde konstatera att dödligheten inom reaktorns närområde ökade från 10 26 under medelvärdet i USA när reaktorn togs i drift 1970 till 26 96 över normalvärdet 1975. Dessutom visade undersökningen att immunförsvaret minskar och allergierna ökar bland barn. Vi känner också väl till skadorna bland befolkningen i Sellafield i England. Vi har inte råd att chansa när det gäller folks hälsa. Allt, precis allt, som vi kan göra någonting åt skall vi göra i förebyggande syfte. Det finns alldeles för mycket som vi i dag inte kan åtgärda inom en snar framtid. Därför skall kärnkraften bort. Jag är glad för det svar som jag har fått. Vi får absolut inte tveka — det är bråttom. Jag läste i gårdagens tidningen att det utanför en ö vid Englands norra spets skall byggas ett engelskt Forsmark, och under havet där skall avfallet från den engelska kärnkraften förvaras. Just där går Golfströmmen. Är de riktigt kloka? Framtiden är till för våra barn — vi måste ge dem en chans. Våra idéer om tillåtna, acceptabla doser av radioaktivitet är mycket farliga. Kärnkraften skall bort för hälsans skull.

Herr talman! För mer än ett år sedan fattade riksdagen beslut om en ny s.k. efterlevandepensionering och åberopade därvid både rättviseskäl och en strävan efter ökad jämställdhet. En mycket aggressiv extern kritik omgav detta beslut. I motioner krävdes t.ex. framtida värdegarantier på frivilliga pensionsförsäkringar liksom ett bibehållande av 15/30-regeln. I detta sammanhang talade man mycket och förhoppningsfullt om minskade löneklyftor på den svenska arbetsmarknaden och om ökad förvärvsfrekvens bland kvinnor. Kvinnornas löner var och är bevisligen alltjämt lägre än männens. Av dem som uppbär full ATP-pension utgör kvinnorna bara en tjugondel. Kvinnor på arbetsmarknaden har sålunda för det första generellt sett sämre lön. För det andra får de sämre pension. När de bl.a. i samband med pensionsbeslutet insett detta och försökt bygga upp ett eget kompletterande försäkringsskydd för trygghet på äldre dagar, hotas de för det tredje i dag av både ”grundavgift” och permanentskatt på pensionssparandet enligt utredningen RINK. Vad regeringen närmast föreslår kommer vi snart att få veta. Vi vet inte heller ännu vad pensionsberedningen har i beredskap åt oss i detta avseende. Allt är i stöpsleven, och vi har anledning att oroa oss. Enligt LO:s propåer övervägs ett förslag om 20 30. LO:s inflytande på regeringen är allmänt känt. Om det förslag som troligen kommer från LO skulle upphävas till lag, skulle kvinnornas ekonomiska underlägsenhet cementeras. Vilka spelregler kommer egentligen att gälla? Var finns det s.k. goda samhället i detta sammanhang? Kvinnorna utsätts ju fortlöpande för en översåtlig behandling. Arbetsmarknadsdepartementet har i år utgivit en rapport med nr 44; den är för övrigt delvis refererad i utskottsbetänkandet. Denna framhåller emellertid, utöver vad som där återges, att jämställdheten påverkas av en stor mängd politiska åtgärder. Här nämns t.ex. förutom lönepolitiken även socialförsäkringar och skattepolitik tillsammans med familjepolitik, arbetsmarknadspolitik osv. Den slutsats som rapporten drar är att jämställdhetsaspekterna måste beaktas vid utformningen av all politik. Med detta och det inledande scenariot vill jag peka på statsmaktens roll och ansvar vid utformningen av de övergripande förutsättningarna för en trovärdig jämställdhetspolitik. Jag ville börja med detta påpekande, eftersom föredömet har så stor betydelse då man vill påverka attityder i samhället. Den politiskt beslutande församlingen måste ha människorna med sig och inte emot sig. Vi moderater har i vår motion framhållit att förutsättningarna för ett långsiktigt jämställdhetsarbete i samhället uppstår genom attitydpåverkan, i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen. Både män och kvinnor måste involveras i arbetet. Enskilda individers personliga och moraliska ansvar i praktiken är byggstenar i ett verk, där politiska beslut och lagar ger ramar och fogar. Praktiska förutsättningar kan t.ex. skapas genom att valfrihet erbjuds såväl kvinnor som män beträffande både arbetstid och barntillsyn. Familjerna måste få chansen att påverka. Den monopoliserade och otillräckliga barnomsorgen är ett hinder för många i dag. Det är ett hinder som ofta är oöverstigligt och klart orättvist. Utformningen av skattesystemet är ett annat hinder, som emellertid kan förändras och därmed vändas till en hjälp — en hjälp till valfrihet. Herr talman! Vi moderater anser emellertid som sagt även att jämställdhetsarbetet kan ges framgång om man möjliggör för individerna att variera sin arbetstid under hela det yrkesverksamma livet. Så långt det är möjligt bör man eftersträva ömsesidiga avtal mellan arbetsgivaren och den enskilde. Avtalen skall förena den enskildes önskemål med arbetsgivarens produktionsförutsättningar. Bland de moderata reservationerna i detta betänkande vill jag även, förutom berörda förutsättningar, säga något om de offentliga monopolen. Jag snuddade t.ex. nyss vid tanken på ett uppbrutet barnomsorgsmonopol. Den barntillsyn som statsmakterna förpliktat sig att erbjuda alla barn om ett år, skulle kunna bli verklighet om monopolet blev ett annorlunda brytprojekt. Med enskilda alternativ, mångfald och variationer skall familjerna ges valfrihet. Då först breddas utbudet. Vad hjälper tomma lokaler åt köande barn, om personal saknas? Det finns ett sätt att lösa krisen. Släpp alternativen fria och låt dem komplettera de kommunala institutionerna. Då får även personalen, inte enbart familjerna, valfrihet. Yrket får inte bara flera arbetsgivare utan också höjd status och andra lönenivåer. Den som önskar och har idéer kan t.o.m. starta eget, samtidigt som alla barn får samma del av samhällets skattemedel. Utskottet skriver härvidlag att de offentliga monopolen inte har haft någon avgörande roll i vad det gäller framväxten av nya företag drivna av kvinnor. På just det sociala området med vård och omsorgsuppgifter, får kvinnorna onekligen i stället förgäves knacka på. Verkligheten kanske håller på att bana väg för något nytt — utanför rikspolitikers räckvidd. Uppsalamodellen tycks ha blivit en murbräcka i en alltmer ohållbar monopoliserad omsorgssituation. Finansministern lär så sent som i går kväll ha sagt att han även är öppen för privat barnomsorg. För honom är frågan om barnomsorg ingen ideologisk fråga. Är han ensam i regeringen om den ståndpunkten, eller börjar regeringen acceptera verkligheten? De stora vårdoch omsorgsmonopolen sammanfaller med de kvinnligt högfrekventa arbetsområdena. Här finns sannerligen utrymme för idérikedom och förnyelse till gagn för alla inblandade — producenter, personal och konsumenter. Samtidigt kan regeringen öppna möjligheter för vidgade sfärer för jämställdheten. Det bör bli mer valfrihet och beslut åt de enskilda och mindre av den tvångslagstiftning som har försports i hotets form från socialdepartementet. Jämställdhetsaspekten måste som sagt beaktas vid utformningen av all politik. Herr talman! Men det anförda ber jag att få yrka bifall till betänkandets reservationer med moderat signatur.